Fru talman! Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att denna bör återkomma till riksdagen och redovisa sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället och implementera FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor. Att en nationell handlingsplan är under bearbetning är bra, men jag är av den övertygelsen att det behövs en genomgripande samhällsdebatt när det gäller attityder till och bemötande av äldre funktionshindrade och psykiskt handikappade. Vi politiker har ansvar för att kunskapen och medvetandegörandet börjar i förskola och skola. Där läggs värdegrunden och därmed respekten för varandra, som är grunden för bemötandet. Som assistent till en funktionshindrad har min kunskap ökat om de brister som finns i dag när det gäller bemötandet i samhället. Det som gör allra mest ont inom mig är när bemötandet brister i det offentliga. Enligt utredningen, den s.k. Lindqvists nia, är det de många besluten som formar bemötandet. Vi i riksdagen formulerar lagar, som tjänstemän på statliga verk tolkar, och ger riktlinjer till regional och lokal nivå. Politiker och chefer i kommuner, landsting och försäkringskassor påverkar i sin tur personalens lagtolkning och hur resurserna utnyttjas. Var och en i denna beslutskedja bidrar på något sätt till det bemötande som enskilda får av den tjänsteman de möter. Samhällssynen hos var och en, inställningen till den offentliga sektorn och resursfördelningen och kunskapen om funktionshinder har betydelse för hur människor till slut bemöts. Alltså är, enligt Lindqvists nia, bemötandet i högsta grad en politisk fråga. Bristen på insikt om bemötandets betydelse gör att vi kristdemokrater hävdar att det i dag behövs en värdighetsgaranti i äldreomsorgen. Vi vill också att en värdekommission tillsätts så att den etiska dialogen i samhället stimuleras. Jag vädjar till riksdagens partier att inte se de funktionshindrades delaktighet i samhället som enbart kostnader i statsbudgeten utan som en vinst - en vinst för demokratin, en vinst för de funktionshindrade och också en vinst för deras familjer. Vilka signaler ger beslutet om ytterligare utredning, som kommer från regeringen och dess samarbetspartier, till dem som har personlig assistans och närmar sig 65 år eller till deras handläggare? "Det är inte etiskt försvarbart att beröva en människa dess personliga assistenter enbart för att hon fyller 65", sa en socialchef till mig när hon skulle besluta i ett aktuellt ärende. Många av dessa äldre har upplevt vändpunkten i sina liv efter det att assistansreformen genomfördes - som någon uttryckte det - "från att bara vara till att leva". Fru talman! Jag vill passa på att yrka bifall till reservation nr 11 under mom. 8. Vi står givetvis bakom alla våra övriga reservationer. Jag vill här uppmärksamma dem som kan vara särskilt utsatta, människor med psykiska funktionshinder som ofta i djupaste mening är utlämnade till samhällets goda bemötande. När de får stöd av människor med inlevelseförmåga och resurser att ge stöd till ett meningsfullt liv kan de ha det ganska bra. Om de inte får det, riskerar de att få leva i både social och materiell misär. Enligt uppgift är cirka en tredjedel av alla uteliggare psykiskt sjuka, och vi vet att de ideella organisationerna gör en oersättlig insats för dessa personer. Det finns, som vi påpekar i vår reservation, behov av att ytterligare utveckla samverkan mellan kommunernas socialtjänst och landstingens psykiatrivård, liksom med försäkringskassa, arbetsmarknad och primärvård. Revirtänkandet är bara av ondo och drabbar den sjuke. Behovet av hjälp är mycket varierande hos psykiskt funktionshindrade, inte bara sinsemellan utan också över tiden hos en och samma person. Därför måste både diagnos och behandling återkommande omprövas. Personer med psykiska funktionshinder hamnar till stora delar utanför LSS. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag om ändring i § 9a i LSS så att det klart framgår att personlig assistans också kan beviljas den som behöver hjälp med aktivering och motivation för att klara sina grundläggande behov. Slutrapporten om handikappreformen som Socialstyrelsen gav ut 1997 visar på att personer med funktionshinder har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Detta gäller särskilt personer med psykiska funktionshinder. Fru talman! För funktionshindrade som grupp gäller att deras levnadsnivå i högsta grad, och i högre grad än andras, beror på politiska beslut. En förbättrad konjunktur leder inte med automatik till högre levnadsnivå för funktionshindrade. Detta förutsätter också politiska prioriteringar till deras fördel.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2, men jag står självfallet även bakom övriga centerreservationer. Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder skall kunna verka i samhället som aktiva medborgare. De skall ha möjlighet till arbete och utbildning och till en varierad och rik fritid. Politiken måste inriktas på att skapa ett samhälle för alla på lika villkor. Handikappreformen fick när den genomfördes ett genomslag som förbättrade villkoren för funktionshindrade. Trots detta finns fortfarande många hinder att undanröja innan livsvillkoren blir någorlunda likvärdiga. Vi får inte vika från målet - ett samhälle tillgängligt för alla - men erkänna att vi har långt kvar innan vi nått målet. Det krävs att vi lyckas förändra attityderna till människor med funktionshinder. De handikappolitiska målen måste förankras i hela samhället. Dessutom är det av stor vikt att en förbättrad samhällsekonomi också kommer dessa grupper till del för att återställa den köpkraft de hade innan besparingarna slog igenom. Människor som är i behov av samhällets stödinsatser måste mötas med värdighet och respekt. Arbetsgivare och ansvariga har som en viktig uppgift att arbeta med bemötandefrågor, bl.a. genom fortbildning och utveckling av arbetsmetoder. Centerpartiet har även väckt idén att bemötandefrågorna skall skrivas in i förvaltningslagen. Tillkännagivandet av tidsplan för tillgänglighetsfrågorna m.m., vilket framgår av betänkandet, är nödvändigt och bra. Motsvarande krav uttrycks även av Centerpartiet i vår reservation 2. Alla måste medverka till att FN:s standardregler får genomslag. Kommuner, landsting och stat måste vara goda föredömen i sin praktiska tillämpning. Här finns också mycket kvar att göra. Det har bl.a. påtalats av Handikappombudsmannen. Fungerande hjälpmedel är nödvändiga. Långa väntetider för att få hjälpmedlen eller för att få dem reparerade innebär svårigheter för funktionshindrade att verka i samhället på samma villkor som andra. Bristen på hjälpmedel för att kunna leva ett fullständigt liv betyder att man under väntetiden ofta inte kan delta i social gemenskap. Här borde en hjälpmedelsgaranti med normer för väntetider för utprovning och reparationsarbete fastställas. Kravet på en skyndsam utredning om en hjälpmedelsgaranti, som återfinns i reservation 5, är viktigt. Informationstekniken har en stor potential för att öka funktionshindrades livskvalitet. Därför är det så angeläget att se till att det informeras om teknikens möjligheter och att denna blir tillgänglig för alla. Den kan bli ett medel för utveckling om den anpassas till de funktionshindrades behov. Centerpartiet efterlyser en översyn av sjukvårdshuvudmännens förskrivning av IT-hjälpmedel. Vi vill utreda en lagreglering av tillgängligheten inom IT-området. Vi har synpunkter på upphandlingslagstiftningen. Vi anser att kvalitetsutveckling och kompetensfrågor är mycket viktiga. Detta är utvecklat ytterligare i reservation 9. Fru talman! Jag har personligen under många år haft kontakter med funktionshindrade och representanter för handikapporganisationer. Jag har aldrig fått så många signaler om och uttryck för missnöje som den senaste tiden. Många funktionshindrade känner en stor oro över att bli berövade sin personliga assistans på 65-årsdagen. Det gäller möjligheten att på egen hand kunna välja hur och av vem assistansen skall ges. Enligt nuvarande lagstiftning försvinner den rätten på 65-årsdagen. 65-årsgränsen redan för ett år sedan. Vårt förslag blev riksdagens beslut, och förslag begärdes av regeringen. Det skulle ha kommit i höstas, men icke. I stället hänvisades till vårpropositionen. Återigen väljer regeringen tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet att svika denna utsatta, till antalet lilla grupp. Jag tvivlar inte på något sätt på att vi alla har en gemensam vilja att lösa problemet, men jag tvivlar på majoritetens förmåga med tanke på den långbänk vi nu får uppleva. Vi centerpartister har ett finansierat förslag i vår budgetmotion som innebär att 65-årsgränsen skulle kunna förändras från den 1 juli i år. Vänstern och Miljöpartiet kommer säkert att ge sitt stöd till fortsatt utredande i stället för att stödja Centerpartiets mer handlingsinriktade linje. Jag beklagar på förhand detta - framför allt på den berörda gruppens vägnar. Fru talman! Det pågår en rad utredningar, uppföljningar och översyner omkring handikappolitiken och de funktionshindrades situation. Bemötandeutredningen är självfallet ett mycket viktigt dokument i det sammanhanget. Dessa arbeten är ofta nödvändiga, men vi måste också se till att vi går från ord till handling i vår gemensamma strävan att få ett samhälle tillgängligt för alla.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att Centern nu lägger fram förslag på handikappområdet och kritiserar de försämringar som skett. Det var ju Centern som hjälpte Socialdemokraterna under den förra mandatperioden att göra försämringarna i handikappreformen i fråga om möjligheten för många människor att få personlig assistent. Jag tänker speciellt på barnen, som har mist rätten till personlig assistent i skolan, och en hel del av de andra förslag som har ställt till mycket bekymmer. Jag välkomnar omsvängningen hos Centerpartiet och hoppas att den står pall även framöver. Fru talman! I betänkandet behandlas ett antal motioner på handikappområdet från allmänna motionstiden. Utskottet föreslår med anledning av ett 65-tal motionsyrkanden ett tillkännagivande. Det är att regeringen bör återkomma till riksdagen och redovisa sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället och implementera FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. Sverige var pådrivande för att ta fram dessa standardregler, men det har gått sakta. Det är i och för sig bra att man nu skall komma med en tidsplan. Vi anser dock att den borde ha kommit långt tidigare. Folkpartiet anser också att Sverige måste bidra genom att lyfta fram dessa frågor i biståndet inom ramen för fattigdomsbekämpningen. Strategier och metoder för hur handikappfrågor skall kunna införlivas i bilaterala och multilaterala utvecklings och katastrofinsatser bör tas fram. Solidariteten med människor med funktionshinder måste sträcka sig även utanför Sveriges gränser. Folkpartiet anser också att det är uppenbart att rättsskyddet för människor med funktionshinder måste stärkas i Sverige. Flera andra länder som USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Sydafrika har redan sådan lagstiftning. Vi anser att diskriminering på grund av handikapp skall likställas med diskriminering på grund av kön, hudfärg eller etnisk tillhörighet. Den frågan har dragits i långbänk av den socialdemokratiska regeringen. Vi i Folkpartiet anser att det nu är hög tid att rättsskyddet förbättras för människor med funktionshinder. Ingen skall få diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning. Fru talman! För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet skall information om tillgänglighet finnas, som kan ge vägledning vad gäller allt från handikappanpassade offentliga institutioner till tidningar som ges ut på kassett. Om en informationsbas av detta slag kan skapas kommer det att bli intressant även för privata företag att meddela vilken service de tillhandahåller. Erfarenheterna visar att handikapptillgänglighet ofta också leder till ökad tillgänglighet för äldre och barnfamiljer. Ju fler grupper som berörs, desto större blir allas intresse av att informera om att deras verksamhet är tillgänglig. Folkpartiet kallar denna informationsbas "handikappguide". Elektronisk handikappupplysning har prövats på olika håll, bl.a. i Stockholms läns landsting. Den som har tillgång till dator och modem kan få information och ta del av kunskap och erfarenheter på handikappområdet. Folkpartiet anser att den här typen av projekt bör få vidare spridning i landet och att kommuner och handikapporganisationer med fördel kan delta i dem. Fru talman! Tekniska hjälpmedel kan bidra till att omgivningen inte längre blir ett problem för den som har ett funktionshinder. Funktionshindret leder inte längre till handikapp. Ett funktionshinder skall inte behöva innebära betydande merkostnader för den enskilde. Avgifter på hjälpmedel skall därför undvikas eller hållas på låg nivå. Ett stort problem är de i dag långa väntetiderna för att få ett hjälpmedel. Ibland är de oacceptabelt långa. Det leder till en onödig inskränkning i möjligheterna att leva ett självständigt liv. I den vårdgaranti som Folkpartiet föreslår bör också hjälpmedel ingå. En ökad konkurrens på hjälpmedelsområdet skulle kunna vara ett sätt att höja kvaliteten och kapa väntetiderna. Inom t.ex. hörselvården skulle man i större utsträckning än i dag kunna upphandla tjänster från privata entreprenörer. Det är då viktigt att upphandla hela kedjan, dvs. utprovning, hörapparat och uppföljning. När det gäller barns behov av hjälpmedel är det viktigt att konstatera att lek är en viktig del av barnets naturliga utveckling och därmed ett nödvändigt komplement i rehabiliterings och habiliteringsarbetet. Därför behöver barnens behov av hjälpmedel för lek och fritid uppmärksammas särskilt. Fru talman! Under senare år har det skett stora förändringar inom den psykiatriska vården. Alltfler psykiskt sjuka personer, som förr tillbringade större delen av sina liv på mentalsjukhus eller vårdhem, bor numera utanför institutionerna och får sin vård på hemorten. För att detta skall fungera väl måste vården och servicen samordnas mellan de olika vårdgivarna och anpassas till patientens behov. Kommunerna skall tillgodose behovet av service, sysselsättning, stöd och vård men inte nödvändigtvis själva producera dessa insatser. Folkpartiet anser att insatser i form av mobila team är värdefulla. Dessa kan nå människor på ett tidigt stadium och fungera som en länk mellan hemvård och sjukvård. Teamen, som skall kunna nås dygnet runt via telefon, kan rycka ut för att lugna personer med ångestattacker. Tidiga insatser kan förhindra onödiga vräkningar och oro hos grannar. Fru talman! Det finns många problem inom psykiatrin. För unga människor som drabbas av psykoser är det viktigt att psykosförloppet stoppas och hävs så fort som möjligt, för att undvika ett livslångt lidande. Folkpartiet föreslår därför att en utredning tillsätts med uppdrag att se över patienternas behov av rätt diagnos på ett tidigt stadium. Denna utredning skall också se över behovet av en rättighetslagstiftning, liknande den för människor med funktionshinder. Folkpartiet vill också lyfta fram att det är viktigt att vårdpersonalen inom psykiatrin är väl förtrogen med de psykiska problem som olika invandrargrupper kan förete mot bakgrund av vad de tidigare upplevt i livet. Kunskap om psykiska följdverkningar av tortyr bör därför också förekomma. Fru talman! Av en nyligen framlagd rapport, Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möten med personer med funktionshinder, framgår att de flesta anställda har en positiv inställning till funktionshindrade. Dock tycks många tjänstemän och handläggare inte förstå allvaret i människors situation utan betraktar grundläggande behov som vilka ärenden som helst. I utredningen refereras till hundratals människor med funktionshinder som har berättat om hur svårt det är att få den hjälp de behöver från det allmänna. Vid mina egna kontakter med funktionshindrade och deras anhöriga är det precis samma besked jag får: ständigt detta problem med att få handläggare att förstå vad det handlar om, att få dem att leva sig in i den situation de funktionshindrade eller deras anhöriga befinner sig i. Dessa människor känner ofta stor vanmakt. De får ständigt förklara för att få andra att förstå vilka problem de har, inte minst i det dagliga livet. Neddragningar av resurser vid försäkringskassor, i skolor, i sjukvården och inom socialtjänsten anses vara en viktig förklaring till männniskors upplevelser av dåligt bemötande. Folkpartiet finner det oacceptabelt att människor i behov av hjälp och stöd skall behöva uppleva detta. Den personal som ansvarar för ärenden rörande funktionshinder måste få den utbildning, den tid och det stöd som krävs för att ge ett bra bemötande och kunna göra en korrekt bedömning och därmed tillgodose de funktionshindrades behov. Naturligtvis är även bemötandet av de anhöriga lika viktigt. Fru talman! Bilstödet är ett bra medel för att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till delaktighet i samhällslivet. I betänkandet Rätten till ratten föreslogs att åldersgränsen 50 år för rätt till bilstöd för den som inte behöver bil för arbetsresor skulle tas bort. Folkpartiet delar den uppfattningen. I regeringens vårproposition anges att reglerna för bilstöd till personer med funktionshinder skall ses över. Vi anser att det när reglerna ses över är viktigt att man gör en hälsoekonomisk analys av vad det innebär om man tar bort 50-årsgränsen och hur kostnaderna för annat samhällsstöd förändras. Fru talman! Jag står bakom samtliga reservationer från Folkpartiet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 12.
Fru talman! Jag till tacka för de berömmande orden från Kerstin Heinemann att Centern ställer upp bra för de funktionshindrade. Jag har precis samma uppfattning. Jag vill också erinra om att Centerpartiet medverkade till assistansreformens tillkomst tillsammans med bl.a. Folkpartiet. Det är en reform som har betytt oerhört mycket för många som har behov av assistans. Vi tvingades att genomföra vissa begränsningar därför att kostnaderna skenade i väg. Det handlade om att rädda reformen som helhet. Det skall erkännas att vi i det syftet var med och gjorde de begränsningarna. Folkpartiet och Centerpartiet har ganska mycket gemensamt på detta område och också ganska mycket historia att förvalta. Jag tycker att det bådar gott inför framtiden.
Fru talman! Det är helt riktigt att det var under den borgerliga regeringsperioden då Centern också var med som handikappreformen tillkom. Det är kanske det som gör det ännu mer förvånande att man från Centerpartiet så kort tid efter handikappreformens genomförande ställde upp på försämring efter försämring efter försämring. Det skapade en jättestor oro bland de drabbade. Det är en oro som de fortfarande känner i dag. Det har kommit så väldigt många förändringar. Människor sitter och väntar på vad som kommer härnäst. Det är därför som jag efter Kenneth Johanssons anförande i dag har en förhoppning om att Centern inte kommer att medverka till ytterligare försämringar på detta handikappområde. Vi får hoppas att det blir så.

Fru talman! När det gäller handikappolitiken vill jag börja med att säga några ord om 65-årsgränsen för personlig assistans och samtidigt svara på Kenneth Jag hade hoppats att vi skulle få en förändring redan i vår som medförde att de som har personlig assistans innan de fyller 65 år även skulle få behålla den efter sin 65-årsdag. Nu har det ännu inte blivit så. Men jag hoppas att förändringen kommer snart så att vi slipper återupprepa våra krav på en förändring. I den här frågan kommer vi inte att ge oss förrän den önskade förändringen kommer till stånd. Det är bara synd och beklagligt att det har dragit ut på tiden eftersom det finns funktionshindrade som hinner förlora sin rätt till assistans medan de väntar. Frågan är under beredning. Jag hoppas att det kommer att hända någonting till hösten. Man har här talat mycket om kostnaderna och redovisat väldigt olika kostnader. Från handikapprörelserna har man räknat på ett sätt, vi har i socialutskottet fått vissa uppgifter om vilka summor det skulle kosta, och socialministern har haft helt andra siffror. Jag hoppas att man får ordning på det. Det bör inte kosta något mer. Men frågan är vem som skall betala kostnaderna, kommunen eller staten. Om det blir så stora kostnadsökningar som man påstår talar man egentligen om att man kraftigt kommer att försämra för dessa personer. Samtidigt har man sagt att man inte skall göra det. Jag hoppas att det händer någonting i höst. Annars får vi hjälpas åt att lyfta den här frågan rejält. Fru talman! Få har drabbats så hårt av de senaste årens nedskärningar som personer med funktionshinder eftersom de har så små marginaler. För många i den här gruppen är avgifterna för hemtjänst, färdtjänst, hjälpmedel, ledsagarservice tillsammans med utgifter för läkemedel, sjukvård och tandvård orimligt höga. Det behövs därför en översyn så att man får en helhetssyn på de funktionshindrades totala kostnader så att vi får en bättre bild av deras ekonomiska situation. Vi anser också att det behövs ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Förmodligen provocerar jag nu Kenneth Johansson när jag nämner ordet högkostnadsskydd, men den risken tar jag. Det finns ett område där vi anser att bilinnehav och bilåkande är bra och där det kan öka. Det gäller just de funktionshindrade. När det gäller bilstödet anser vi som flera andra att det behövs ett förtydligande av reglerna så att anpassningsåtgärder i form av extra utrustning - t.ex. automatlåda, centrallås med fjärrstyrning och annan elektronik som behövs för att underlätta för de funktionhindrade - skall kunna ingå i bilstödet. Vi anser också att regeringen bör göra en analys av vad det skulle betyda om man tog bort åldersgränsen på 50 år för rätten till bilstöd. Det är därför med stort intresse jag väntar på den redovisning av översynen av bilstödet som snart skall komma. Fru talman! Ibland hamnar de som behöver vård och rehabilitering eller annat stöd mellan stolarna. Det behövs därför en samordning av de ekonomiska insatserna för funktionshindrade. Stödet till funktionshindrade skall och måste vara lättillgängligt. Ansvarsfördelningen mellan t.ex. landsting och kommun skall vara så klart att den enskilde aldrig kan bollas mellan de olika instanserna. Det finns goda exempel på hur man kan göra detta. För en tid sedan besökte jag Örebro. Där hade man ett projekt som visserligen inte gällde funktionshindrade utan missbrukare. Man hade samordnat landsting, kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och såg till att dessa personer inte hamnade mellan stolarna. Man hade något som man kallade rond där man träffades en gång i månaden och diskuterade igenom hur man skulle hantera de olika fallen. Det blev faktiskt så att ingen hamnade mellan stolarna. Det är i dag ett stort problem att staten, kommuner, landsting och olika myndigheter försöker skjuta över det ekonomiska ansvaret till varandra. Jag tycker därför att exemplet i Örebro är det goda exempel som många kommuner och landsting och andra myndigheter borde studera och ta efter. Människor med funktionshinder har samma behov som alla andra att kunna tillgodogöra sig samhällets service. Det är därför oacceptabelt att många funktionshindrade utestängs från möjligheter till arbete, studier samt från kultur och föreningsliv. Det finns också stora brister i tillgängligheten till kollektivtrafik och den demokratiska debatten. Även i detta hus finns det en del att göra för att förbättra tillgängligheten. Riksdagen har t.ex. i dag anmälts till Handikappombudsmannen av föreningen Independent Living Sverige för en del av de brister som finns här. I Miljöpartiet anser vi därför att statsbudgeten i framtiden bör utformas så att det för de olika utgiftsområdena anges vad regeringen vill göra för att förbättra de funktionshindrades möjligheter till ett aktivt deltagande i samhällslivet. I detta betänkande ställer jag mig också bakom moderaternas motion som föreslår en rätt att överklaga beslut om hjälpmedel. Jag delar uppfattningen att det är otillfredsställande att landstingens beslut om hjälpmedel inte kan överklagas med förvaltningsbesvär. Rätten att överklaga de här besluten bör införas i hälso och sjukvårdslagen. Det tycker jag skulle vara bra. Slutligen vill jag säga att det är bra och positivt att vi i riksdagen har bildat ett forum för handikappfrågor där alla partier finns representerade så att vi på ett bra sätt kan arbeta tillsammans med de olika handikapporganisationerna med dessa frågor. Alla har vi målet att göra det så bra som möjligt för den här gruppen människor. Jag står bakom samtliga mina reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 18.

Fru talman! Som flera andra har sagt här behandlar vi nu ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Det finns ett drygt sextiotal yrkanden i betänkandet. De handikappolitiska spörsmålen har vi diskuterat ganska ofta under senare tid. Det har skett i ljuset av ett besvärligt statsfinansiellt läge, men också som ett resultat av det stora engagemang som dessa frågor åtnjuter i riksdagen. När det gäller handikappolitikens inriktning vidhåller vi socialdemokrater vår tidigare uppfattning att handikappolitiken skall bygga på principerna om full delaktighet i samhällslivet, jämlika levnadsvillkor, självbestämmande och tillgänglighet. De handikappreformer som har genomförts under senare år har varit inriktade på detta, och de har särskilt fokuserat på förbättringar av det individuella stödet. Det finns också anledning att peka på den betydelse som den svenska välfärdsmodellen med generell välfärdsåtgärder har i motsats till den selekterande och utpekande som framför allt Moderaterna förespråkar. Generella insatser skapar bättre förutsättningar att nå målen delaktighet och full jämlikhet. Vi anser att det handikappolitiska arbetet nu skall inriktas på att utveckla tillgängligheten i vid bemärkelse inom olika samhällssektorer och verksamheter. Ett betydelsefullt steg i den riktningen är den nyligen beslutade lagstiftningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Här finns anledning för kammaren att notera att Moderaterna och Centerpartiet inte ville ha denna lagstiftning. Jag tycker att det är utomordentligt beklagligt att inte riksdagen kunde vara enig i en så viktig fråga för de funktionshindrade som likabehandling på arbetsmarknaden. Fru talman! Ett ytterligare steg i arbetet med att förbättra jämlikheten är det initiativ som socialutskottet tagit beträffande diskriminering i näringsverksamhet. Det bereds nu i Regeringskansliet i form av utredningsdirektiv. Här kan också nämnas det arbete som pågår inom Regeringskansliet med att utarbeta en nationell handlingsplan för handikappområdet. Det beräknas leda till en proposition i slutet av året. Vi kan alltså konstatera att det pågår ett mycket omfattande arbete med att skapa mer jämlika förhållande för personer med olika former av funktionshinder. Men mycket återstår att göra. Det är därför följdriktig att utskottet nu tar ytterligare initiativ för att påskynda en positiv utveckling för människor med funktionshinder. Vi vill att regeringen tar fram en tidsplan för hur det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågorna skall bedrivas. Tillgänglighet för personer med funktionshinder är ett omfattande begrepp. Det är mycket som kan göras med relativt små insatser och till låg kostnad. Men annat kräver både längre tid och mer pengar för att kunna förverkligas. Kommunerna är ju de främsta välfärdsbärarna även för personer med funktionshinder. Därför är det viktigt att kommunerna kan få de ökade resurser som föreslås både i det korta och i det längre perspektivet. Oavsett vad som sägs om effektivitet och organisatoriska förändringar, kvarstår det faktum att de som gör jobbet skall ha betalt för det, och det material som skall till kostar också pengar. Fru talman! En betydelsefull skiljelinje i svensk handikappolitik går mellan de partier som vill förbättra den kommunala ekonomin och de partier som vill minska kommunernas ekonomiska utrymme. Jag tror inte att fagert tal från Moderaterna förleder särskilt många. När det gäller att klä vackra ord i konkret handling är det inte mycket kvar av Moderaternas handkappolitik. Det räcker att nämna två exempel, nämligen diskrimineringsförbudet i arbetslivet och det tillkännagivande som utskottet föreslår att riksdagen skall göra när det gäller tillgängligheten. Fru talman! Låt mig något kommentera reservationerna. Det är väl på det sättet både här i kammaren och i en del texter som skrivs i det politiska arbetet att det ibland äger rum försök till historieförfalskning. Men det må tillåtas mig att något höja på ögonbrynen inför reservation 1 från Moderaterna. Låt mig citera: "Perioden fram till regeringsskiftet 1991 kännetecknades av löften och utfästelser utan handling. När den borgerliga regeringen tillträdde så togs genast flera initiativ och genomfördes fler förbättringar för de handikappade än vad som skett under det gångna årtiondet." Det som moderater m.fl. borgerliga företrädare brukar slå sig för bröstet med, nämligen LSS och LASS, är ju i realiteten ett verk av det förra socialdemokratiska statsrådet och numera FN-rapportören Bengt Lindqvist. Han startade utredningen Ett samhälle för alla. Men det kanske moderaterna har glömt. Ni har väl också glömt att ni på hösten 1994 lämnade över en ekonomi där ni på tre år hade "lyckats" fördubbla statsskulden till mer än 1 300 miljarder. De årliga ränteutgifter uppgick till mer än 100 miljarder. Den reform ni försöker att ta åt er äran av var, när det gäller finansieringen, så slarvigt kostnadsberäknad att den redan efter något år hade ett överskridande på mer än 1 miljard kronor. Fru talman! Jag tycker man har anledning att visa en viss ödmjukhet inför såväl det faktum att nya lagar behöver ses över som att ett lands ekonomiska utveckling kan bli avsevärt annorlunda än vad som förutspås. En ansvarsfull regering och en ansvarsfull riksdagsmajoritet vet att om samhällsekonomin raseras drabbar det dem som bäst behöver samhället. Väldigt lite, om ens något, drabbar dem som har i överflöd. I reservation 4, också den av Moderaterna, är det serviceboendet som avhandlas. Min tolkning av den reservationen är att Moderaterna har större omsorg om privata näringsidkare än om funktionshindrade som behöver serviceboende. Självklart skall det kommunala serviceboendet vara av bra kvalitet. Men inte minst debatten om äldreomsorgen har ju visat på behovet av att ta krafttag mot dem som har till högsta syfte att tjäna så mycket pengar som möjligt på dem som behöver vård. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Hans Karlsson använde uttrycket historieförfalskning när han redovisade en del av de moderata yrkandena och reservationerna. Jag skall inte använda samma uttryck mot honom utan ta åt mig rådet att vara ödmjuk. Jag vill då säga att när handikappreformen genomfördes under den borgerliga majoritetsperioden rådde en relativt stor enighet om detta. Jag tror att Hans Karlsson delar min uppfattning när jag säger att det som hände under den perioden är det största som har hänt under de senaste Jag ställde inledningsvis en fråga med hänvisning till den formulering som ni har i inledningen av betänkandet där ni säger att nu skall man inte längre rikta fokus mot det individuella stödet till de handikappade och funktionshindrade, utan nu är det generella åtgärder som gäller. Jag vill fråga: Skall man tolka det så att de försämringar som man gjorde i handikappreformen av statsfinansiella skäl står fast? Är de rättvisa och riktiga? Står de fast? Det var alltså inte ekonomiska motiv till att man gjorde förändringarna, utan det var andra motiv. Sedan skulle jag rent allmänt vilja kommentera hänvisningen till den borgerliga regeringsperioden. Alla problem vi har i det här samhället beror på den borgerliga regeringsperioden. Det påståendet möter man i diskussionen. När jag började med politik för så där en 30 år sedan hänvisade man till arbetsmarknadskriserna på 30-talet, Arvid Lindmans sista regering och ett antal sådana saker på 30-talet. Då var det en lång tid från det att Moderaterna satt i regeringsställning till den tid vi då diskuterade. Det gick inte så länge. Men sedan fick vi en borgerlig regering, och då kunde man under 80-talet skylla alla problem på de borgerliga regeringsåren. Nu är det förmodligen så, så länge socialdemokraterna sitter vid regeringsmakten - må gud förlåta om det skulle bli för lång tid - att man kan hänvisa till de tre år som Carl Bildts regering satt. Jag tror inte att är speciellt trovärdigt, Hans Karlsson.
Fru talman! Jag vill säga att jag tycker att handikappreformen är det största som har hänt när det gäller att förbättra för människor med funktionshinder, särskilt då de som har väldigt svåra funktionshinder. Det jag vänder mig mot är att ni tar åt er äran ensamma för detta. Som jag sade var det Bengt Lindqvist som inledde det här arbetet med en utredning om ett samhälle för alla. Det resulterade sedan i en proposition. Där var riksdagen, så vitt jag kommer ihåg, enig. Jag tycker att det är något övermaga att då säga: Det är vår, och enbart vår förtjänst. Så till de förändringar som har ägt rum. Det var ju på det viset att reformen inte var finansierad fullt ut. Det vet vi. Den kostar i dag betydligt mer än dubbelt så mycket som den var beräknad till inledningsvis. Alla som har ansvar för ekonomin vet att det är ohållbart att ha reformer som inte är finansierade och där man inte i efterhand förmår att finansiera reformerna. Jag kan inte komma i från, Lars Elinderson, att det finns drag i den politik som ni nu förespråkar av det som stod bakom det katastrofala utfallet under början av 90-talet. Det är inte enbart borgerliga regeringar som har gjort misstag. Jag tror aldrig att jag har sagt det heller. Men det är otvetydigt på det sättet att under de perioder i modern tid som vi har haft borgerliga regeringar har det gått utför. Om det handlar om otur eller oskicklighet eller vad det handlar om kan inte jag avgöra. Men kvar står det faktum att det är de perioder i modern svensk tid när det har gått sämst för Sverige. Jag vill inte säga att det enbart är dessa regeringars fel, men så är det.
Fru talman! Det var det mest ödmjuka jag har hört någon socialdemokrat säga om de borgerliga regeringsperioderna, när det sägs att alla problem inte kommer därifrån och att även socialdemokrater har gjort fel. För att återgå till handikappreformen kan man ändå säga att även om inte moderaterna kan ta åt sig äran för genomförandet av handikappreformen tror jag att man i första hand kanske kan peka på en annan samarbetspartner, Folkpartiet i den borgerliga regeringen. Folkpartiet drev den här frågan hårdare än alla andra partier, inklusive mitt och ditt parti. Men ni kan ta åt er äran för de försämringar som genomfördes i den här reformen under den period som har varit. Jag vill ställa frågan igen. Reformerna har tidigare varit inriktat på det individuella stödet. Nu är det inte det, utan generella åtgärder som gäller framöver. Skall jag tolka det så, Hans Karlsson, att ni inte överväger förändringar och förbättringar av det individuella stödet som t.ex. omfattar ersättning för handikappassistent vid över 65 års ålder eller t.ex. en hjälpmedelsgaranti?
Fru talman! Jag har inte möjlighet att under min repliktid reda ut argumentationen och bakgrundsfakta runt de regeländringar som har gjorts i LASS. Men jag tror att den noggranne analytikern inte skulle vilja återföra det regelverk och den lagstiftning som fanns när den här lagen trädde i kraft. Det fanns nämligen ett antal luckor i den som vi har täppt till. Därmed har vi fått en mer effektiv lagstiftning. Sedan är det tveklöst på det sättet att det har blivit ett minskat utrymme för en del människor. Det är på det sättet. Men samtidigt, Lars Elinderson, har aldrig så många funktionshindrade haft så mycket assistenttimmar som just nu. Det tycker jag också moderaterna skall fundera över. Den utökningen har vi socialdemokrater finansierat. Vi har lyckats vända ekonomin och skapa ett utrymme för detta. Sedan tror jag inte att man skall dra slutsatsen att det är slut med individuella förbättringar. Jag tror säkert att det alltid kommer att finnas behov både i större och i mindre omfattning. Men för mig och för oss är det nu viktigt att ta itu med det som inte är fullt lika bra i Sverige som det individuella stödet. Det är tillgängligheten. Det är viktigt att ta itu med tillgängligheten och att göra det i form av generella åtgärder. Då hjälper det inte enbart dem som är funktionshindrade, utan det hjälper även barn och äldre som också har behov av olika former av förbättrad tillgänglighet.
Fru talman! Först sade Hans Karlsson att det var en slarvigt kostnadsberäknad reform. Jag tycker att det var lite hårt sagt. Det handlar väl ändå om att det inte var någon som anade att behovet var så stort. Att man inte hade finansierat det fullt ut beror kanske på att man inte hade förstått det. Jag kan bara konstatera att socialdemokraterna här i riksdagen i så fall också ställde sig bakom en slarvigt kostnadsberäknad reform. Så till de förändringar som har gjorts, som handlar om att man skulle sanera samhällsekonomin. Folkpartiet och en del andra partier kunde faktiskt visa på andra besparingar för att vara med och sanera samhällsekonomin utan att det gick ut över de funktionshindrade, de som var i behov av personliga assistenter och annat stöd. Jag har också en fråga till Hans Karlsson. Det gäller om han kan ge någon som helst uppgift vad beträffar när - och om kanske man också skall säga - vi kan få en skärpt diskrimineringslagstiftning när det gäller funktionshindrade, så att vi kan få det jämställt med de andra lagarna om diskriminering på grund av kön, hudfärg och etnisk tillhörighet.
Fru talman! Det är riktigt att vi ställde oss bakom den här reformen när riksdagen diskuterade och beslutade om den. Samtidigt, Kerstin Heinemann, är det ju så, oavsett om det är den ena eller den andra regeringen som sitter, att de beräkningar som regeringen presenterar i huvudsak ligger till grund för de beslut man fattar. Riksdagen eller oppositionspartierna har ju inte sådana resurser att man kan göra den typen av noggranna ekonomiska analyser. Jag tycker att vi skall försöka vara överens om att det är den ordning som gäller. Regeringen presenterar underlag, och det är på det underlaget som riksdagen i huvudsak fattar sina beslut. Sedan kan vi tycka att det är bra eller dåliga underlag. Bevisligen var det här kostnadsutfallet inte särskilt noggrant beräknat. När det gäller frågan om när - jag antar att det är diskriminering i näringsverksamhet som Kerstin Heinemann frågar om - kan jag inte tidsplanen. Men om det ankommer på mig kommer jag att göra vad jag kan för att det inte skall dra ut på tiden. Men samtidigt skall det genomföras en utredning. Det skall ske på ett sådant sätt att riksdagen, när det blir så dags, har ett noggrant underlag att fatta beslut på.
Fru talman! Vi skall väl kanske inte tvista om vad som var hönan och vad som var ägget när det gäller kostnadsberäkningar. Men Bengt Lindqvists utredning fanns ju också i bakgrunden. Vi kan väl i stället försöka se framåt och se hur vi kanske kan göra det ännu bättre. Den diskrimineringslagstiftning som jag syftar till och som vi tycker är viktig är den som finns i de andra länderna. Den finns i USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Sydafrika. Där jämställer man diskriminering på grund av handikapp med diskriminering på grund av kön, hudfärg och etnisk tillhörighet.
Fru talman! Vad gäller den frågan vet Kerstin Heinemann att Bengt Lindqvist har lagt fram ett sådant förslag. Jag har inte någon tidsplan för när regeringen tänker bereda det förslaget. Därför kan jag i nuläget inte ge något bättre svar.
Fru talman! Hans Karlsson kommenterade inledningsvis i sitt anförande Centerpartiets ställningstaganden när det gäller likabehandling på arbetsmarknaden och diskrimineringslagstiftningen. Jag vill bara klargöra att vår uppfattning i sak inte skiljer sig ett dugg från den uppfattning som vi haft. Den är fortfarande att det skulle ha varit bättre för alla parter om man samlade lagstiftningen i en lag. I sak är det ingen åsiktsskillnad. Riksdagen har ju minst två gånger begärt, i något olika ordalag, förslag från regeringen för att komma till rätta med detta problem. Det har icke redovisats något förslag, utan man säger att det krävs mera utredningar och mer djuplodande ekonomiska analyser. Jag tycker att det har funnits mycket god tid för att ta fram ett förslag redan till den vårproposition som nyligen framlagts. Min direkta fråga är: När bedömer Hans Karlsson att vi har ett konkret förslag att ta ställning till i den delen?
Fru talman! Jag tycker att Kenneth Johansson använder lite grann svepande argument i frågan om diskriminering i arbetslivet. Vi har nu en lagstiftning. Den som är funktionshindrad och känner sig diskrimerad kan nu faktiskt få sin sak prövad. Jag håller med om att det är bra om vi får en samlad lagstiftning, men varför skall de funktionshindrade behöva vänta månader eller år när man kunde få det på det här sättet? Varför gjorde inte Kenneth Johansson och Centerpartiet så som några andra partier här deklarerat, att de ville ha en samlad lagstiftning men i avvaktan på den antar det här så länge? Jag tycker att det är en väldigt klok strategi, men Centerpartiet och Moderaterna vill inte gå med på den. Jag vill inte diskutera 65-årsgränsen här, eftersom vi just nu behandlar den frågan i utskottet. Jag tycker att den får anstå tills vi har den debatten. Jag hoppas att Kenneth Johansson respekterar det.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att Vänsterpartiet står bakom detta betänkande. Men vi ser också att mycket återstår, så vi är inte nöjda. För att de funktionshindrade på olika vis skall vara fullt delaktiga och jämlika i samhället och deras grundläggande behoven skall tillgodoses behövs att vi fortsätter att driva de frågor som vi har motionerat om och som vi inte har fått gehör för. Vi utgår som vanligt från alla människors lika värde och har i många år motionerat om en bred och övergripande diskrimineringslag. Vi anser att man nu har tagit ett steg i rätt riktning i och med att en ny lag mot diskriminering i arbetslivet träder i kraft nu i maj. Vi tycker att det är jättepositivt. Vi konstaterar att det inom handikappolitiken pågår arbete med en mängd olika utredningar och förslag till förbättringar inom olika områden, som diskrimineringsförbud i näringsverksamhet. Det pågår ett arbete för att utforma en nationell handlingsplan för handikappade. En proposition förväntas komma i december. I handlingsplanen skall finnas ett program för social välfärd som beaktar behov och förutsättningar för både kvinnor och män. Det har också nyligen presenterats en utredning beträffande bemötande. När det gäller att förbättra tillgängligheten finns det, som jag har nämnt, en hel del arbete på gång, och i ett tillkännandegivande till regeringen uttalas att man vill att detta arbete skall beredas skyndsamt och att regeringen sedan skall återkomma till riksdagen. Vi vet att de psykiskt funktionshindrade har farit illa under ett flertal år. Landstingens och kommunernas övertagande av ansvaret även för dessa grupper i den s.k. psykiatrireformen har inte varit problemfritt. Bekymren med att reformen inte har fungerat tillfredsställande har varit uppmärksammade under en längre tid. Bl.a. är hemlösheten stor bland dessa människor. I vår motion So260 påpekar vi en mängd saker som bör åtgärdas, bl.a. boendet. Det är glädjande att vi har fått gehör för detta och att man har tillsatt en parlamentarisk kommitté som skall se över frågorna. Positivt är också regeringens förslag till införande av personliga ombud för psykiskt funktionshindrade, som skall företräda den enskilde i olika sammanhang. Som sagt: När det gäller psykiatrireformen görs det en del, men sannolikt behövs fler åtgärder för att den skall fungera tillfredsställande. Vi följer detta med stort intresse och avser att återkomma i frågan om så behövs för att dessa människor skall få sina grundläggande behov tillgodosedda. I vår motion So385 om daglig verksamhet anförs att kommunerna har ett ansvar för att en daglig verksamhet skall finnas. Detta arbete är dock inte avlönat i vanlig mening, utan de funktionshindrade får sin försörjning genom förtidspension, sjukbidrag och rehabiliteringsersättning. I en del kommuner ger man ett litet stimulansbidrag utöver det bistånd som man erhåller. Det har framkommit att detta är värdefullt för dessa människor. Vi konstaterar dock att inte alla kommuner ger ett sådant bidrag. Utskottet utgår från att regeringen noga följer frågan. Från vår sida önskar vi den förbättringen att denna ordning skall tillämpas i alla kommuner. Om det inte blir en förändring inom detta område, avser vi att återkomma i frågan. Vi har ytterligare motioner i detta betänkande som vi inte har reserverat oss för. De är naturligtvis lika viktiga för oss som förut, men vi har respekt för pågående försöksverksamhet, översyner och utredningar, som är ett bra underlag när man skall fatta beslut i dessa frågor och nödvändiga att invänta för att få långsiktigt hållbara lösningar. Det är fråga om många funktionshindrade, och vi anser att det då är av vikt att ha så mycket underlag som möjligt. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att detta betänkande är ett steg i rätt riktning men att också mycket återstår för att förbättra handikappolitiken. Att vi inte har reserverat oss vid detta betänkande betyder inte att vi har ändrat uppfattning. Vi står fortfarande bakom våra motioner. En del har vi fått gehör för. Annat är under översyn, utvärdering och utredning. I de frågor som vi inte har fått gehör för avser vi naturligtvis att återkomma.
Fru talman!

Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 2 under mom. 3.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar ett förslag till ändring i lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor. Ändringen innebär att kravet på dubbel straffbarhet tas bort när det gäller brott mot den nämnda lagen som begås utomlands. Från Folkpartiet anser vi att förslaget i och för sig är bra, men vi anser att regeringens uttalanden till ledning för hur Riksåklagaren skall tillämpa lagen har fått en för snäv utformning. Bestämmelserna om behörighet för svenska domstolar att döma över gärningar som har begåtts utanför Sverige är generellt avfattade utan att avsikten för den skull är att åtal skall väckas i samtliga fall som bestämmelserna medger. Den absoluta åtalsplikten gäller således inte för brott som har begåtts i utlandet, utan regeringen eller, efter delegation, Riksåklagaren prövar i vilka fall det föreligger starkt intresse att åtal väcks. När regeringen nu i propositionen uttalar sig om i vilka fall åtal bör väckas, anser vi att regeringen har dragit ramarna för snävt. Regeringen anför: "Den utvidgade domstolsrätten är således avsedd att hindra att flickor och unga kvinnor som finns i Sverige förs utomlands för att där få ingrepp som är förbjudna i Sverige utförda. Tillstånd till åtal bör därför i princip endast beviljas i sådana fall."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

Fru talman! Jag skulle i denna sena timme vilja börja med att ge oss alla en bild av omfattningen av det som vi talar om. Tänk er 14 Sverige och lite till, 14 Sverige med alla sina invånare. Där har ni talet för hur många kvinnor och barn världen över som är könsstympade. I november 1992 hölls en konferens i Dakar. Den kallades Internationella konferensen för stöd till Afrikas barn, och det blev för de afrikanska kvinnorna väldigt mycket av ett genombrott i arbetet mot könsstympning. I artikel 28 i det som faktiskt var ett konsensusbeslut förband sig de deltagande nationerna att skydda flickebarnet mot traditionell omskärelse. Mycket har hänt sedan dess, och det är naturligtvis ett mycket viktigt steg som vi tar när vi nu bestämmer oss för att förändra lagstiftningen så att vi också kan döma för gärningar som har begåtts utomlands. Det har fogats två reservationer till detta betänkande, och jag vill yrka avslag på dem och bifall till hemställan i dess helhet i betänkandet. Jag vill göra en liten kommentar i sammanhanget. En fråga som har väckts av människor i samband med vår behandling handlar ju om hur vi egentligen skall komma åt den här frågan och hur vi skall upptäcka att flickor utsätts för könsstympning. Jag har då sagt, och jag vill också säga det i kammaren, att jag tror att det finns anledning för den nyligen tillsatta kommittén som skall se över barnmisshandel att också titta på den här frågan. Detta är ju i synnerhet ett misshandelsärende. Och redan i inledningen har kommittén resonerat kring anmälningsskyldighet, sekretess och hur denna typ av frågor närmare skall kunna ses över. Sveriges kvinnojourers riksförbund har i remissen på den departementsskrivelse som har legat till grund för detta betänkande också pekat på rutiner för läkarundersökningar under skolgången som också skulle kunna möta problem när det gäller t.ex. preskriptionstiden. Fru talman! Till slut vill jag säga att den problematik som Folkpartiet tar upp i sin reservation har mötts av olika synpunkter i remissvaren som drar åt lite olika håll. Vad jag tror är väsentligt är att denna lagstiftning så småningom naturligt kommer att prövas av Riksåklagaren. Utskottet skriver i betänkandet att det i och för sig inte kan uteslutas att lagföring i Sverige kan komma att ske även i andra fall än de som exemplifieras i propositionen.

Fru talman! Dessvärre pågår det fortfarande grova övergrepp på flickor i Sverige och i världen i övrigt. Ett av de grövsta kallas könsstympning. Könsstympning av flickor har varit förbjuden och straffbar i Sverige sedan 1982. Trots detta förekommer det att flickor som bor i Sverige könsstympas, ibland genom att de reser eller förs till ett annat land där stympningen utförs. Dessa brott har hittills inte kunnat lagföras i Sverige, eftersom det krävts att gärningen skall vara straffbar i det land där den begicks, den s.k. dubbla straffbarhetens princip. Vi i Vänsterpartiet har länge drivit kravet att den dubbla straffbarhetens princip skall tas bort när det gäller brott mot lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor. Vi är i dag glada att alla partier i Sveriges riksdag anser att detta brott är så grovt och så kränkande att det bör undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Och ett enigt utskott står faktiskt bakom detta. De reservationer som finns i betänkandet handlar inte om att avslå själva lagstiftningen. Detta är ju dessvärre en nödvändig lagstiftning. Nu handlar det om att gå vidare. Det är vår gemensamma uppgift att gå vidare och sprida information och kunskap så att inga fler flickor könsstympas i Sverige eller förs utomlands för könsstympning. Lagstiftningen ensam kan inte förhindra eller förändra ibland tusenåriga traditioner. Här handlar det om en kombination av lagstiftning, information och kunskapsspridning. Det handlar om att hävda flickors rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det handlar naturligtvis också om att arbeta internationellt så att inga flickor i något land utsätts för denna vedervärdiga form av stympning. Fru talman! Jag står faktiskt här i talarstolen i dag enbart därför att jag är så glad att få tillfälle att tillstyrka denna nödvändiga lagstiftning. Margareta Israelsson har ju redan för utskottsmajoritetens räkning yrkat bifall till hemställan i betänkandet, och jag har inget annat yrkande.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 11 berör ett antal motioner om konkurrenspolitiken. Man kan väl, enkelt uttryckt, säga att konkurrenspolitikens effektivitet är lite grann av nerven i hela marknadsekonomin. En fungerande konkurrens är därmed i praktiken en av de centrala delarna, till skillnad från planhushållningen och den typ av ekonomier som vi har sett i Östeuropa. Jag tror att det i utskottet finns en bedövande enighet kring viljan att upprätthålla en bra konkurrenslagstiftning och en fungerande konkurrens i Sverige men vi är oeniga om hur långt lagstiftningen skall gå och vad den i alla delar skall syfta till. Jag vill bara peka på den konkurrensutsättning som i dag sker inom svenskt näringsliv och inom globaliseringen där varje enskild komponent och varje process i ett företag numera utsätts för full internationell konkurrens. Man har inte råd att låta någon del finnas inom företaget som är ineffektivare eller mer kostsam jämfört med vad som kan köpas från andra konkurrenter eller underleverantörer. Det är en absolut nödvändighet att kunna överleva och att vara framgångsrik i en hård internationell konkurrens. Detta är till fromma för konsumenterna. Det ger bättre produkter, lägre kostnader, en större marknadsstyrning och därmed även ett effektivare resursutnyttjande. Vi reservanter har, det framgår av reservation nr 1, väldigt svårt att se att detta bara skall gälla inom privat näringsliv, och för den delen även inom statliga företag. Här finns det, tycker vi, alldeles för stora delar av egenregiverksamhet inom kommun, landsting och stat som har ett behov av att utsättas för konkurrens, precis som sker i motsvarande verksamheter i dag i nästan vartenda enskilt företag - till fromma för utvecklingen och välfärdsutvecklingen. Därför vill vi i reservation nr 1 klart markera att det finns en otillräcklig konkurrens inom den offentliga sektorn som inte är till nytta vare sig för konsumenter eller skattebetalare eller för dem som är anställda inom den offentliga sektorn. Vi kan inte se att de krav som vi ställer på användningen av våra egna ekonomiska resurser skall vara annorlunda än de krav som vi ställer på användningen av skattebetalarnas pengar. Därför ser vi det som centralt och viktigt att regeringen tar till sig och skärper de delar av konkurrenslagstiftningen som gäller offentlig egenregiverksamhet. Den finns det, precis som när det gäller all annan verksamhet, anledning att utsätta för konkurrens och alternativ, så att man känner att man verkligen i varje del måste göra sitt yttersta, det mest effektiva, för att tillgodose konsumenternas krav. I motion N210 av Jan Bergqvist kommer förslag om vissa andra tillämpningar av konkurrenslagen och även en annan syn på Konkurrensverket som jag synnerligen skarpt måste reagera på. Man vill där lägga in att Konkurrensverket inte bara skall jobba med konkurrens för konsumentens bästa utan också lägga in andra, mycket märkliga, krav. Dessa krav innebär att man mera skall se till risken för ökad brottslighet när det gäller konkurrenslagstiftningen och avregleringsarbetet, att man skall titta på arbetsmiljökraven m.m. Fru talman! Jag tycker att arbetsmiljön är en sak för lagstiftaren att tillgodose - det gäller då också de avtal som sluts på arbetsmarknaden - och att konkurrenslag och konkurrensverk självfallet fullt ut skall arbeta för konsumentens nytta, som det står i det regleringsbrev och i de förordningar som gäller Konkurrensverket och som är fullt tillräckliga. Det är de arbetsmiljölagar som riksdagen skall styra och ställa med som skall se till att vi får en god arbetsmiljö. Jag har väldigt svårt att se vad ekonomisk brottslighet har att göra med konkurrens och avreglering. Ekonomisk brottslighet skall bekämpas med alla till buds stående lagliga medel - inte genom att ta bort konkurrens och inte genom att monopolisera. Jag vågar nog säga att detta snarast leder till betydande risker, även utifrån de nämnda utgångspunkterna. Jag har väldigt svårt att se vad utskottsmajoriteten i denna del menar. Det luktar lite grann av storebrorsmentalitet och ett något gammaldags, närmast reaktionärt, godtycke när man vill föra in detta i Konkurrensverkets arbete och i konkurrenslagstiftningen. De två huvudrekvisiten i konkurrenslagstiftningen med förbud mot marknadsdominerande ställning och mot skadliga konkurrensbegränsningar och att Konkurrensverket skall arbeta till nytta för konsumenten är det korrekta och det motiv som skall styra både Konkurrensverkets verksamhet och konkurrenslagstiftningen. Vad gäller de andra delarna har jag inte kunnat se några sakliga exempel på varför man skall försöka föra in så luddiga krav som närmast vore till förfång när det gäller att tillämpa en skarp konkurrenslagstiftning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Fru talman! Vi kristdemokrater vill ha avreglering och konkurrens på en fri och öppen marknad men det måste finnas ett regelverk. Det måste finnas en domare och det måste finnas sanktionsmöjligheter att tillgripa mot dem som bryter mot spelreglerna. Vi anser att ett väl fungerande regelverk är en förutsättning för väl fungerande företag och därigenom är en drivkraft för utveckling. 1993, är mycket bra till sin inriktning - att förbjuda skadliga konkurrensbegränsningar. Lagen har nu varit i kraft i snart sex år men vi har sett att det finns behov av justeringar. Lagen går i vissa fall längre än EU:s konkurrensregler. Nya marknadsmönster har bildats. Våra företag måste få konkurrera på lika villkor. Små företag måste i vissa fall få samverka, och Lantbrukskooperationen måste få fortsätta att verka i sina traditionella former. Fru talman! När det gäller tillväxt och utveckling av den svenska ekonomin och välfärden står ett stort hopp till de små och medelstora företagen. Därför är det mycket viktigt att de får verka på en marknad där konkurrensen fungerar och där regelverket är effektivt och inte missbrukas. Vi vet att det tyvärr inte är så ovanligt att små företag på många orter kämpar mot kommunala verksamheter som konkurrerar bl.a. Det konkurrensråd som regeringen har tillsatt är synnerligen tandlöst. Det är således inte tillräckligt för att få bukt med den snedvridande kommunala konkurrensen. I verkligheten är de privata företagen i dag närmast rättslösa gentemot de offentliga. Fru talman! När konkurrenslagen hade varit i kraft i ett år infördes särbestämmelser för jord och skogsbruket och för trädgårdsnäringen eftersom lagen gjorde det omöjligt för lantbrukare att samverka i ekonomiska föreningar. För tre år sedan ansåg Konkurrensverket att Södra Skogsägarnas verksamhet stod i strid mot lagen. Man diskuterade väldigt mycket kring begreppet relevant marknad. Man diskuterade också vad begreppet prissamverkan innebär och hur det skall tolkas. Men det som Marknadsdomstolen kommer fram till i sin dom i Södrafallet är faktiskt att konkurrenslagen när det gäller prissamverkan i skogsägarföreningen är så motsägelsefull att domstolen inte ansett sig kunna tolka lagen och tillämpa den. Södra Skogsägarna fick alltså efter tre års utredande och prövning beskedet att man kan fortsätta sin verksamhet som den ser ut nu. Men domen avser Södra och ger ingen vägledning för de övriga skogsägarföreningarna. Jag undrar: Är inte Marknadsdomstolens yttrande ett tillräckligt tydligt tecken på att lagen måste ändras? När man ser över den lagen måste dagens svenska negativa syn på kooperativ samverkan ersättas med den positiva syn som finns i EG-rätten och med den lagstiftning som gäller i de andra EU-länderna. I den reservation som vi kristdemokrater har tillsammans med Centerpartiet har vi i fyra punkter sammanfattat vad vi ser som nödvändigt för att svensk lagstiftning skall bli konkurrensneutral i förhållande till vad som gäller inom EU, som ju är vår viktigaste marknad. Fru talman! Taxi är en annan näring som är på kollisionskurs med konkurrenslagen. Enligt Marknadsdomstolens beslut från den 26 april i år får två taxiföretag i Skellefteå inte samverka i en beställningscentral. Det bryter mot lagen. Jag menar att taxifrågan också måste ställas mot behovet av service. Hur skall allmänheten få en bra service? Hur skall färdtjänst, skolskjutsar, sjuktransporter, m.m., som upphandlas av det offentliga, kunna tillfredsställas på bästa sätt? Att det går i våra storstäder, där underlaget är så mycket större och där flera taxiföretag är så stora att de av egen kraft kan lägga anbud på samhällsbetalda transporter och dessutom hålla en beställningscentral bemannad dygnet runt, året runt, det förstår vi. Men hur skall denna service kunna upprätthållas i glesare bygder utan att små företag får samverka? Lagen måste ändras. Och det med det snaraste. I betänkandet kan vi läsa att utskottsmajoriteten förutsätter ett förslag från regeringen senast i höst. Det tycker vi är jättebra, men vågar vi verkligen lita på att taxinäringens, ICA-handelns och jordbrukskoooperationens problem då undanröjs? En arbetsgrupp i Regeringskansliet har presenterat rapporten Små företag och konkurrenslagen. Där föreslår man vissa förändringar i de regler som finns för samarbetet inom lantbrukets primärföreningar genom legalundantaget och i gruppundantaget, som avser kedjor i detaljhandeln. Dessutom föreslår man ett nytt gruppundantag för samarbete i taxiföretag. Det är bra. Men enligt remissvaren innebär rapportens förslag bara ett steg i rätt riktning. Det är inte tillräckligt. Frågan kvarstår: Skall dessa viktiga företag behöva leva på särskilda undantag för att få fortsätta sin verksamhet? Skall de behöva leva i ett tillstånd av osäkerhet över om de skall våga investera, och kommer kanske deras verksamhet i framtiden att bedömas som olaglig? Och hur drabbas kunderna/konsumenterna? Fru talman! Det handlar inte om ett enstaka litet, udda företag. Det handlar faktiskt om många företag som är verksamma över hela landet. Det är företag som tillsammans sysselsätter några hundratusen människor och som producerar varor och tjänster som vi alla är så beroende av. När kartan inte stämmer med verkligheten anser jag att man måste försöka rita om den. I det här fallet måste lagen anpassas till verkligheten. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom båda reservationerna till betänkandet, men jag stannar vid att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Regler och lagar är viktiga när det gäller konkurrensfrågor, självklart. Men det är också viktigt att lagarna och reglerna utformas så att de inte upplevs som oklara, obegripliga, ogynnsamma och orättvisa för vissa näringar. Men det är precis vad som gäller i dag. Först och främst gäller det taxirörelsen. Den har tidigare berörts här. Nu är det inte längre enbart en teoretisk fråga. Nu är det allvar och skarpt läge, som man brukar säga. Nuvarande konkurrenslag är möjligen att anse som logisk och tillämpbar i ett antal stora kommuner, men i nära 200 kommuner har dessa teoretiska regler förödande konsekvenser, om lagens bokstav skall följas. Taxiföretag får nämligen inte samarbeta i en beställningscentral. Och vi som kommer från kommuner och landsting har krävt beställningscentraler för att få bättre service till medborgarna. Det gruppundantag som föreslås i den aktuella utredningen som det hänvisats till i betänkandet löser inte dessa problem. Att ett taxiföretag bara får ha en 35-procentig marknadsandel för att få samverka i en beställningscentral är inte realistiskt och hjälper inte dessa företag. Trots detta pågående arbete och denna översyn dömer nu marknadsdomstolen en rad företag till avveckling av sin egen verksamhet, med ekonomiska förluster som följd och givetvis med sämre service för konsumenterna/medborgarna. Enligt färska uppgifter är det aktuellt med sådana domar i sex olika län. Det är bråttom med en förändring av konkurrenslagen, mycket bråttom. Medan gräset växer dör kon, eller mer aktuellt, medan utredningshögarna växer lägger taxiföretagen ned. Nu tvingas ett stort antal företag omstrukturera sin verksamhet till höga kostnader, trots att det med stor sannolikhet inte stämmer med den politiska viljan här i kammaren inför en ändring av konkurrenslagen som rimligen kan träda i kraft vid kommande årsskifte. Fru talman! I min fråga till näringsministern i detta ärende i torsdags fick jag ett tack för upplysningen om hur illa läget är. Aktualiteten måste nog enligt min mening vässas betydligt hos superdepartementet om vi skall, vilket utskottet har krävt, ha ett förslag till lösning senast under hösten detta år. Rimligen borde förslagen komma under sommaren. Den andra och större näringen är det samlade lantbruket med primärproduktion - förädling och industri inom jordbruket och skogsnäringen totalt - En hel basnäring kan inte leva med sådana konkurrensvillkor som särbehandlar de lantbrukskooperativa företagen negativt jämfört med gällande EG rätt och andra EU-länders lagar och tillämpningar. Konkurrenslagen måste ändras. Det är enligt min mening anmärkningsvärt att moderaterna, som ofta vill framstå som småföretagens tillskyndare, inte i denna fråga, kring lantbrukskooperationens villkor, vill ställa upp på reservationen och uttala att denna förändring är viktig och kräver stor skyndsamhet. Fru talman! Lantbruksföretagen och de ekonomiska föreningarna måste få veta vilka spelregler som skall gälla för att de skall klara en positiv utveckling i en alltmer hårdnande konkurrens. Det har skett stora förändringar i vår omvärld sedan konkurrenslagen infördes 1993. Inte minst är konkurrenstrycket inom livsmedelssektorn stenhårt nu. Exempelvis var andelen import av nötköttsprodukter 1998 hela 24 %. Om vi inte får en förändring av konkurrenslagen finns det bl.a. risk för att föreningsföretagens effektivitet på hemmamarknaden och på exportmarknaden försvagas. Föreningsföretagen kan inte fullgöra sin mottagningsplikt gentemot medlemmarna och dessutom kan den privata förädlingsindustrin drabbas av problem med råvarutillförseln med påfallande risk för onödiga investeringar. En ändring av konkurrenslagen skulle underlätta utvecklingen av nya kooperativa företag om man avvecklar de hinder som finns i dag för handel med produkter som inte vidareförädlas hos föreningen. Får vi ingen ändring av konkurrenslagen i de delar som gäller den kooperativa samverkan är det också risk för att förädlingsindustrierna lokaliseras utomlands. Sysselsättningen minskar därmed i lantbruket, i binäringarna och i industrin. Dessutom kommer det öppna landskapet att på sikt hotas. Fru talman! Det finns lösningar på dessa problem. Från Centerpartiets sida menar vi att den grundläggande frågan är att den negativa behandlingen av samarbete mellan företag i kooperativa former måste ersättas med den positiva inställning som utmärker EG-rätten och de övriga EU-länderna. Exempel på förändringar som krävs för att nå detta är: - att samverkan i federativ form ges samma villkor som primärföreningar inom lantbruket, - att förbudet i konkurrenslagen mot att begränsa medlems fria rörlighet tas bort och ersätts med - att hinder för förhandlingssamverkan mellan små producenter också tas bort ur konkurrenslagen. Detta är bara några exempel på nödvändiga förändringar av konkurrenslagen. Tyvärr måste konstateras att den här tidigare åberopade utredningen inte tagit de redovisade svårigheterna på allvar när det gäller de kooperativa samverkansformerna. Utredningen har bl.a. inte berört frågan om federativ samverkan inom jordbruket, vilket är tillåtet inom EG rätten på samma grunder som samverkan mellan primärföreningar. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar, ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det som de vill ha - Det har gått över 200 år sedan den brittiske nationalekonomen Adam Smith i sin bok Nationernas välstånd konstaterade att konkurrens är en oöverträffad metod att nå effektivitet. Den ekonomiska historien har givit honom rätt. Vad är det som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att erbjuda ett gott kött eller bryggaren att brygga ett mustigt öl? frågade Smith och svarade själv: Jo, det är företagare i ständig tävlan med varandra. Fri konkurrens på lika villkor inom de ramar som sätts upp av etiska principer och lagstiftning är det bästa verktyget för att tillgodose konsumenternas efterfrågan. En effektiv konkurrens gynnar alltid i första hand konsumenterna. Företagens tävlan om att vara bäst och billigast upprätthåller en ständig press på priser och kostnader. Men också ur ett mer dynamiskt och samhällsekonomiskt perspektiv är väl fungerande konkurrensmarknader av stor betydelse. Konkurrensen är i själva verket den kanske viktigaste drivkraften till teknisk och ekonomisk utveckling. Väl fungerande konkurrens stimulerar en kontinuerlig förnyelse av produktionsapparaten och leder därmed till en effektiv användning av samhällets resurser. Den medför inte bara mångfald och större valfrihet i utbudet av varor och tjänster utan också mångfald i företagandet. Konkurrensens betydelse för ekonomisk utveckling och ekonomiskt välstånd har framstått allt klarare under de senaste decennierna. En av grundtankarna med den inre marknaden som skapats inom EU är just att få till stånd en ökad konkurrens och en bättre ekonomisk utveckling. Vad det ytterst handlar om är att skapa förutsättningar för ett ökat välstånd och ökad sysselsättning för medborgarna i medlemsländerna. Graden av konkurrens på olika marknader spelar alltså en central roll för den ekonomiska tillväxten. Men konkurrensen på en marknad kan inte upprätthålla sig själv. Den är tvärtom ständigt hotad. En effektiv marknadsekonomi förutsätter i själva verket att det finns stränga och tydliga regler för aktörerna att hålla sig till. Därför krävs en effektiv konkurrenslagstiftning och en effektiv konkurrenspolitik. Alla marknader behöver spelregler för att fungera. En viktig uppgift för staten är att skapa och bevara sådana sunda spelregler. Offentliga regleringar kan ha helt andra syften än att hämma konkurrensen, men får ändå ofta sådana konsekvenser. Under senare år har flera studier gjorts av konkurrenssituationen i Sverige. Samtliga pekar på att en stor del av de problem som kännetecknat svensk ekonomi under de senaste decennierna med snabba kostnadsstegringar, svag produktivitetsutveckling och en svag ekonomisk tillväxt kan förklaras av brister i konkurrensen. Innebörden av studierna är att med bättre konkurrensförhållanden kunde svenskarna haft mer pengar att röra sig med, en högre levnadsstandard och fler jobb. Lika entydigt som brister i konkurrensen ringas in som ett av de mest grundläggande problemen i svensk ekonomi, lika entydigt rekommenderar studierna skärpta konkurrensregler, avregleringar och en ökad importkonkurrens. De ekonomiska vinsterna av ett skärpt konkurrenstryck i näringslivet och offentlig sektor är naturligtvis svåra att uppskatta med någon större precision. Men försök till samhällsekonomiska bedömningar visar att det rör sig om betydande belopp. I boken Tyvärr kan det vara svårt att vinna ett massivt folkligt stöd för skärpt konkurrens som en väg att lösa samhällsproblem. Det tycks enklare att göra troligt att ökade bostadssubventioner och omfattande regleringar leder till billigare bostäder och större rättvisa på bostadsmarknaden, trots att det förhåller sig precis tvärtom. Skälet till att svenskar tvingas att lägga en så stor andel av inkomsten på sitt boende är frånvaron av en fungerande konkurrens på bygg och bostadsmarknaden. Komplicerade regelverk och omfattande subventioner har dolt de verkliga kostnaderna för konsumenterna och sopat undan motiven för producenterna att pressa sina kostnader. Folkpartiet liberalerna förordar en omfattande utförsäljning av statliga bolag. Vi tror att staten i grunden är en dålig företagsägare. Statens uppgift är att ange spelregler för företagsamheten. Att staten själv konkurrerar med företag som den bestämmer villkoren för är oetiskt. En vanlig liknelse är att domaren i en fotbollsmatch samtidigt skulle vara spelare i det ena laget. Vi liberaler anser att det som staten ägnar sig åt skall styras demokratiskt och med full öppenhet och insyn för medborgarna. Vi har under de senaste decennierna också kunnat se hur en omfattande bolagisering ägt rum på kommunal nivå. Förvaltningar har organiserats i form av aktiebolag som helt eller delvis har ägts av kommunerna. Resultatet är att det har växt fram en bolagssektor vid sidan om den demokratiskt styrda förvaltningen. Många av bolagen är verksamma på marknader där det finns goda förutsättningar för konkurrenslösningar och gott om privata aktörer. Folkpartiet menar att den nuvarande situationen är oacceptabel. Tyvärr fungerar den offentliga upphandlingen i dag inte heller särskilt väl. Riksdagens revisorer påpekar i en rapport från i våras på en rad missförhållanden. Problem som är relativt enkla att åtgärda på svensk nivå hänger samman med bristen på nationella riktlinjer. Riksdagens revisorer framhåller bl.a. att det tycks råda en förvånansvärt stor oklarhet om vilka regler som gäller. Oklarheterna rör de flesta leden i en upphandling. I praktiken finns det inga effektiva sanktionsmöjligheter för upphandlingar som görs helt utanför lagen. Erfarenheten visar att få företag är beredda att starta en rättslig process om de anser sig förfördelade. Rättsprocesser är både tidsödande och kostsamma. Dessutom kan underleverantören vara orolig för att förlora en potentiellt viktig kund. Folkpartiet anser att det behövs en samlad och tydlig nationell policy för upphandlingsfrågor samt en översyn av regler för och tillämpning av offentlig upphandling. Det kräver bl.a. ett mer flexibelt och lättillgängligt regelverk, att tillsynen skärps samt att sanktionsmöjligheter införs för upphandlande enheter som förbigår lagstiftningen. Dessutom krävs att informationen kring regler och förfarandet vid upphandlingen förbättras. Folkpartiet delar dessutom Konkurrensverkets uppfattning att det krävs en ny bestämmelse i konkurrenslagen som syftar till att komma till rätta med säljvägran eller motsvarande fall av diskriminering. Riksdagen bör hos regeringen begära förslag till en sådan bestämmelse. Vi i Folkpartiet anser att Konkurrensverket bör få större möjligheter att agera konkurrenspoliser genom ökade resurser till egna undersökningar och uppföljningar. I dag koncentreras mycket av arbetet till de anmälningar som kommer in till verket, och handläggningstiderna blir i vissa fall mycket långa. Vi föreslår därför att anslaget till Konkurrensverket höjs med 10 miljoner kronor årligen. Dessutom anser vi att medlen till konkurrensforskningen bör fördubblas. Fru talman! En vital konkurrens skärper effektiviteten och ökar välståndet. Därför är insatser för att främja konkurrensen viktiga inslag i en politik som gör Sverige mer utvecklingskraftigt. En fungerande och sträng konkurrenslagstiftning är viktig för att en effektiv konkurrens skall råda i det privata näringslivet. Konkurrensutsättning medför ökad effektivitet och gynnar konsumenterna. Vi anser att kraftfulla åtgärder måste vidtas från regeringens sida för att driva på avregleringsarbetet. Vår uppfattning är att de stora offentliga monopol som för närvarande svarar för tjänsteproduktionen inom sjukvård, skola, åldringsvård osv. skall avregleras så att en privat tjänsteproduktion inom dessa områden kan utvecklas. Till sist vill jag säga ett par ord om samverkan mellan taxiföretag. 1998 års taxiutredning skall lämna sitt förslag till regeringen under våren. Här kommer det att krävas ett antal noggranna överväganden så att man klarar kraven på en effektiv konkurrens samtidigt som man inte slår sönder en väl fungerande organisation. Vi har tillsammans i utskottet konstaterat att det är av yttersta vikt att denna fråga hanteras skyndsamt, och vi förutsätter att regeringen återkommer senast till hösten med ett förslag till lösning på problemet. Dagens situation är långt ifrån tillfredsställande. Taxis problem måste få en hållbar lösning. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Riksdagen behandlar nu näringsutskottets betänkande nr 11 om vissa konkurrenspolitiska frågor och motioner från allmänna motionstiden om inriktningen av konkurrenspolitiken och om kooperativ samverkan. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och det tillkännagivande till regeringen som utskottet anfört med anledning av motion N210 Som vi hörde förut citerade Eva Flyborg just Adam Smiths uttalande om konkurrensen, så det gör inte jag här. Det låter ganska enkelt när han uttrycker det som han gör. Jag ser det inte som lika enkelt. Utskottet påtalar att en effektiv konkurrens är en viktig förutsättning för en väl fungerande samhällsekonomi. Väl fungerande marknader leder till att produktivitetstillväxten blir tillräckligt god för att säkerställa en standardutveckling och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Effektivare marknader gynnar också konsumenterna i form av lägre priser, bättre kvalitet och större urval av varor och tjänster. Om detta finns det en samsyn i utskottet. Fru talman! I vårpropositionen presenterar regeringen flera åtgärder för en offensiv konkurrenspolitik. Jag tar upp några. En väl fungerande konkurrens inom byggsektorn minskar på sikt boendekostnaderna för alla. Byggkostnadsdelegationen skall presentera förslag för att motverka att byggsektorn bidrar till att inflationstendenser uppstår. En annan åtgärd är att hinder för konkurrens i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet skall undanröjas. Sveriges deltagande i den inre marknaden ger konsumenterna ett bredare utbud och lägre priser. Regeringen arbetar för att ytterligare stärka konsumentintresset i handelspolitiken, bl.a. genom ökad importkonkurrens. Ett exempel på detta är ju frågan om utvidgad parallellimport. Konkurrenspolitiken skall vara till nytta för konsumenterna. Konkurrens till varje pris kan i flera fall innebära samhällsekonomiska kostnader och onödiga välfärdsförluster. Utskottet vill med anledning av motion N210 ge regeringen i uppdrag att fortsättningsvis i avregleringssammanhang lägga särskild vikt vid ett helhetsperspektiv för konsumenterna. Jag vill påtala att detta är ett uppdrag som regeringen får. Det är inget uppdrag som ges till Konkurrensverket om ändringar i konkurrenslagen. Förutom konkurrens och effektivitet måste också frågorna om välfärd samt risk för ökad ekonomisk brottslighet och sämre arbetsmiljö beaktas. Det är också viktigt att på ett systematiskt sätt följa upp de avregleringar som har genomförts och väga de positiva effekterna mot de negativa som kan uppstå med t.ex. sämre service för medborgarna. Avreglering och liberalisering av olika marknader har fått allt större betydelse, men av eller omregleringen som sådan löser inte alla problem som funnits på den tidigare reglerade marknaden. En väl avvägd särreglering kan i de flesta fall dämpa eller eliminera de negativa effekter som kan uppstå. Det är konsumenternas bästa som skall sättas i fokus när vi diskuterar konkurrenspolitiken, och då behövs detta helhetsperspektiv. Här finns en tydlig skiljelinje mellan de borgerliga partierna och utskottsmajoriteten. Vi har i utskottet fått information och synpunkter från en rad företrädare för olika organisationer och myndigheter. Vi har också på ett bra sätt fått möjlighet att sätta oss in i dessa inte alltid helt enkla frågor. Vi kan konstatera att det pågår en rad aktiviteter inom det konkurrenspolitiska området just vad gäller klarare spelregler mellan offentlig och privat verksamhet och regler för offentlig upphandling. Småföretagsdelegationens arbete och Konkurrensverkets erfarenheter har visat att det finns konkurrensproblem mellan offentlig och privat verksamhet. Det är angeläget att komma till rätta med dessa problem. En självklar utgångspunkt är att offentlig näringsverksamhet inte får slå ut jobb eller hindra tillväxtförutsättningar i privata företag. Regeringens arbete på detta område styrs av en vilja att uppnå och upprätthålla konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat verksamhet. I den handlingsplan för att förbättra villkoren för främst små företag som regeringen presenterade i december ingår en särskild punkt om klarare spelregler mellan kommuner, landsting och små företag. Där tas bl.a. följande punkter upp: Offentlig upphandling, långsiktig konkurrenspolicy, uppdrag till Konkurrensrådet och strategi för en fungerande konkurrenspolicy. I budgeten för 1999 avsattes medel till Kommerskollegium för insatser för att öka företagens kunskaper om offentlig upphandling. Även de statliga myndigheternas agerande på konkurrensutsatta marknader ses över. Utgångspunkten för detta uppdrag bör vara att statliga myndigheters verksamhet inte skall hämma tillväxtförutsättningarna främst för små företag. Rådet för konkurrens på lika villkor kommer att belysa detta, och Statskontoret kommer att få i uppdrag att se över hur statliga myndigheter agerar på konkurrensutsatta marknader. En konkurrensstrategi som är långsiktig är viktig för alla parter, och frågan om klagomöjligheter för enskilda företag mot kommuner finns med i de frågor som behandlas i Näringsdepartementet. Fru talman! De kooperativa företagen är en viktig del i utvecklingsarbetet för små, växande företag, och de kooperativa frågorna är viktiga faktorer i tillväxtpolitiken. Från utskottets sida vill vi framhålla att det är en självklarhet att konkurrenslagstiftningen skall ha en sådan utformning att olika associationsformer får en likvärdig behandling. Frågan om de kooperativa företagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I departementspromemorian Små företag och konkurrenslagen behandlas kooperativ samverkan. Kooperativ samverkan inom jordbruket är i detta sammanhang föremål för en utförlig behandling. I detta sammanhang kan nämnas att regeringen nu har beslutat att förlänga gruppundantaget till den 1 juli 2001. Det beror på att regeringen vill avvakta resultatet av EU:s arbete med gruppundantag innan man vidtar förändringar. När det gäller taxibranschen delar jag utskottets uppfattning att det är angeläget att branschen så snabbt som möjligt får besked om vilka regler som skall gälla och att regeringen presenterar ett förslag till lösning senast hösten 1999. Utskottet påtalar också att även frågan om de lantbrukskooperativa samverkansformerna bör behandlas med skyndsamhet av regeringen. Fru talman! En viktig del är att stödja och främja forskningen inom konkurrensområdet. Forskningsresultaten är värdefulla för regeringens och andra aktörers arbete inom konkurrensområdet. Jag vill avsluta med att påtala att utskottet och regeringen ser de konkurrenspolitiska frågorna som oerhört viktiga nu och i framtiden. Jag ser fram emot att följa arbetet inom detta område.
Fru talman! Vi är nog ense om att man behöver vårda konkurrensen. Det råder ingen tvekan om att vi också är ense om att konkurrenslag och konkurrensverk skall vara till bästa nytta för konsumenten. Vad vi inte kan se är hur man kan få in frågor om arbetsmiljö och bekämpning av ekonomisk brottslighet i dessa delar. Arbetsmiljövillkor bör lagstiftas fram eller avtalas fram. Ekonomisk brottslighet skall bekämpas på sedvanlig grund, och det är svårt att göra inom detta område. Jag delar uppfattningen att det finns vissa saker som måste lösas inom taxinäringen. De skall lösas, tror jag, delvis genom en teknisk utveckling där man klarar gemensamma centraler men ändå kan upprätthålla en konkurrens. Jag ser fram emot att få ett förslag till höstriksdagen. Och det får inte bli så att man lutar sig tillbaka och slipper konkurrensen genom att bara skriva om lagen. Det gäller också skogsägarrörelsen. Självfallet skall det vara konkurrensneutralitet mellan ägarformerna. Men det gäller att upprätthålla en konkurrens som tillgodoser rimliga krav från branschen samtidigt som den klarar konsumentintresset. När det gäller den offentliga delen och den offentliga produktionen är min uppfattning mycket bestämd. Det är på områden där vi har haft en skarp konkurrens i Sverige som vi har fått en god utveckling, växande företag, flera arbetstillfällen. Det gäller faktiskt även inom offentlig sektor. Sverige har missat en stor exportindustri på grund av bristande konkurrens i mycket av tjänsteproduktionen. Vi är mycket framstående inom läkemedel. Vi är mycket framstående inom medicinsk teknik. Vi borde kunna vara det i fråga om export av sjukvård också.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att vi i stora delar har en samsyn om de här frågorna i utskottet. Men sedan har vi vissa punkter där vi skiljer oss åt. När det gäller just vårt uppdrag till regeringen vill vi att regeringen har ett helhetsperspektiv för konsumenterna. Jag tror också att de kan lyckas med det uppdraget.
Fru talman! Jag tror att vi i grunden har en samsyn när det gäller taxi och hur vi skall försöka hantera skogsägarrörelsen; att vi skall ha en skarp konkurrenslagstiftning för konsumenternas bästa. Men jag förstår inte utskottets betänkande vad gäller motionen från Jan Bergqvist om att föra in arbetsmiljöfrågor och ekonomisk brottslighet i det här med konkurrensen. Det är inte där dessa frågor bör behandlas. De bör behandlas på annat ställe med mycket större skärpa och större framgång. Det här luddar till konkurrenslagstiftningen, som är till fromma för konsumenten. Jag kommer tillbaka till att vi är väldigt ledande inom ett antal områden där vi har haft konkurrens i upphandlingen. På teleområdet har vi blivit världsledande. Inom kraftproduktion har vi blivit världsledande. Inom läkemedelsframställning har vi blivit världsledande. Men inom exempelvis sjukvård har vi inte haft konkurrens och upphandling. Därmed har vi heller inte blivit världsledande. Där har vi missat, vågar jag säga, en betydande exportindustri. Och tyvärr gäller detta inte bara inom sjukvården. Det gäller också många andra tjänsteområden.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att det här uttalandet som vi gör kommer att bli ett hinder för de konkurrenspolitiska frågorna och det arbetet. Däremot vill vi påtala att vi sätter konsumenten i centrum. När det gäller konkurrens handlar det faktiskt inte om konkurrens till vilket pris som helst. Ibland måste man också titta på hur det slår på andra delar i samhället just med utgångspunkt från välfärden och konsumenterna.
Fru talman! Jag vill med anledning av Anne Ludvigssons anförande fråga om det här innebär att majoriteten är för eller emot en förändring av konkurrenslagen vad avser lantbrukskooperationens villkor i en helhet. Detta har vi berört i Centerpartiets motion. Gruppundantaget är ju bara en del i de problem som jag anförde.
Fru talman! Eftersom detta nu är föremål för utredning vill jag inte uttala mig i den delen. Men alla vill att vi skall ha ett bra och fungerande jordbruk och att de små jordbrukarna skall kunna försörja sig och leva på detta.
Fru talman! Kan jag möjligen få en uppgift om en rimlig tidsplan? När kan vi få ett besked om ställningstagandet från majoriteten i den här helhetsfrågan?
Fru talman! Som vi har sagt hoppas vi, och förutsätter, att regeringen behandlar det här skyndsamt.

Fru talman! Utskottet är mycket enigt om att en sund konkurrens i många avseenden är bra för konsumenterna. Dessutom är det faktiskt mycket avgörande för att hänga med i den tekniska utvecklingen att det finns en fungerande konkurrens. Utskottet är också enigt om att varken kommunal eller annan offentlig näringsverksamhet får slå ut jobb eller hindra tillväxtförutsättningar i privata företag. Det förekommer helt visst att kommuner behandlar små entreprenörer illa. Det vore därför bra med utökat samarbete och informationsutbyte mellan kommunerna och t.ex. företagarnas lokala föreningar för att undvika felaktigheter i upphandling eller när kommuner skall starta upp olika verksamheter. Gällande kommunalag och den politiska kontrollen i övrigt borde härvidlag vara tillräckligt. I det här sammanhanget är det också viktigt att skilja på situationen i storstad kontra den stora svenska landsbygden. I landsbygdskommunerna är det ofta naturligt att det är kommunen som startar upp nya verksamheter till nytta och nöje för kommunens invånare. Här finns ofta inte något privat alternativ över huvud taget. Detta borde kanske poängteras då och då också av Moderaterna. Om inte annat så kan man ju fråga sina egna kommunalråd i exempelvis Bengtsfors eller Fridafors. Läser man vidare i den borgerliga reservationen så förstår man emellertid snabbt att det ligger något mer bakom det moderata vurmandet för de små entreprenörerna. Man vill helt enkelt att det mesta av den offentliga verksamheten - skola, vård, omsorg - skall privatiseras. Det är, tycker jag, något förvånande i det här sammanhanget att Centerpartiet ställer upp på de här privatiseringsidéerna som nu ifrågasätts i olika kommuner. Utskottet vill ha en helhetssyn när det gäller konkurrenspolitiken. Vi bör alltså bli mer noggranna och inte på ett dogmatiskt vis verka för konkurrensutsättning till varje pris. Betänkandet tar dessutom upp problemen för taxinäringen och lantbrukskooperationen. Här handlar det om huruvida konkurrenslagstiftningen skall tillåta att många mindre företag skall få samarbeta i beställningscentraler eller ekonomiska föreningar. Alternativet kan inte få bli att alla mindre taxiföretag tvingas bli uppköpta av en ägare. Vad blir det av konkurrensen då? Det får heller inte vara på det viset att de små skogsägarna, t.ex. Södra Skogsägarna, förbjuds att samarbeta. Samarbetet i denna kooperation är värdefullt i flera avseenden, och det är också effektivt för samhället. Det är minst sagt märkligt att samarbete mellan flera små skogsägare sätts i fråga medan man inget har att anmärka mot skogsbolagens makt och dominans på sina områden. I båda de här frågorna vill vi avvakta regeringens beredning i frågan. Vägverket Produktion är intressant att studera vad gäller avreglerade områden. Vi säger alltid att samhällets olika verk och myndigheter har ett visst övertag. Men om man ser på Vägverket Produktion så är det i dagsläget konkurrensutsatt till hundra procent. De konkurrerar med andra stora bolag som inte har samma konkurrensutsättning utan som har en direktbeställningsverksamhet på åtminstone 50 %. Vägverket Produktion är hindrat att köpa upp företag på t.ex. materialsidan. Det gäller betong, linjefärg m.m. På dessa områden kan deras stora konkurrenter agera och vara mycket starka. Bilden av avvecklingen på den svenska entreprenadmarknaden visar rätt tydligt att det är de största företagen som kontrollerar marknaden. Kommer något annat företag upp och försöker konkurrera så samarbetar de stora för att knäcka uppkomlingen, eller så köps företaget upp. Vägverket har varit ett offentligt monopol. I dag sker en uppdelning av landet i intressesfärer. Vi har alltså klara tendenser mot privata monopol. Kostnadsjakten har blivit stenhård på detta avreglerade område, något som också är ett hot mot trafiksäkerheten - liksom mot både arbetsmiljö och anställningstrygghet. Fru talman! Konkurrens i näringslivet är viktigt. Samhället måste ständigt motverka monopolliknande tendenser. Till det behövs Konkurrensverket. Omvandlingstrycket måste finnas också i de offentliga verksamheterna. I vården och skolan måste detta dock skötas annorlunda än i det privata näringslivet.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
Fru talman! Vi kanske t.o.m. kan få se en vänsterpartist göra anmälningar till Konkurrensverket om brott mot konkurrenslagstiftningen när det gäller Vägverkets produktion. Det finns två huvudrekvisit: missbruk av marknadsdominerande ställning och skadlig konkurrensbegränsning. Självfallet skall konkurrensen vara skarp, oavsett var den finns. Det gäller även Vägverket. Vi skall självfallet försöka hjälpa till så att taxinäringen kan upprätthålla en bra konkurrens och skapa fungerande beställningscentraler. Den tekniska utvecklingen kan lösa problemet på ett för alla tillfredsställande sätt. Jag vill markera att man självfallet skall göra kommunal upphandling överallt där det är möjligt. Jag är väl medveten om att allt inte kan upphandlas överallt. Det finns inte leverantörer. Men det skall finnas en utmaningsrätt, så att man kan skapa konkurrens på bästa möjliga sätt vid så många tillfällen som möjligt. Vi vill ha valfrihet för individen när det gäller skola, vård och omsorg. Det är den bästa konsumentmakten. Verksamheten kan vara offentlig, privat eller kooperativ. Det är valfriheten för den som skall vårdas, få omsorg eller gå i skola som är den bästa konsumentmakten. Om vi inte hade haft upphandling av kraftproduktion, hade vi inte fått en världsledande svensk industri. Om vi inte hade haft upphandling av teleproduktion, hade vi inte fått en världsledande teleproduktion i Sverige. Det är viktiga bevis för betydelsen av utövandet av den offentliga makten på detta område.
Fru talman! Det verkar som om Per Westerberg kommer något närmare min syn på kommunal upphandling. Jag tycker också att kommunal upphandling är avgörande. Genom ordentlig kommunal upphandling kan man faktiskt utveckla näringar i olika sammanhang. Kanske missuppfattade Per Westerberg mig något när det gäller Vägverket. Måhända kan man göra en anmälan i sammanhanget. Problemet är att vi är nära att skapa privata monopol, när vi lämnar det offentliga monopolet. Situationen på marknaden är sådan att det finns ett antal stora företag som tar för sig där Vägverket får släppa.
Fru talman! Jag vill ha en skarp konkurrenslagstiftning och ett skarpt konkurrensverk, både när det gäller kommunal och statlig upphandling. Det gäller självfallet även Vägverket. Konkurrenslagstiftningen riktas mot dem som missbrukar marknadsdominerande ställning eller försöker åstadkomma skadlig konkurrensbegränsning. Det är de två huvudelementen i konkurrenslagstiftningen. Sedan kan det vara svårt att leva efter alla bestämmelser. Det kan vi se på vissa områden. Europa är i dag på väg att närma sig den svenska konkurrensrätten. Vi har på det stora taget varit framgångsrika, om än inte på den offentliga sidan. Där skulle jag vilja se lite vassare klor även från Vänsterpartiet ute i kommuner och landsting och kanske även i riksdagen.
Fru talman! Det viktiga i betänkandet är att man nu vill gå ytterligare ett steg och åstadkomma en helhetssyn på konkurrensfrågorna. Ett antal frågor visar att vi har sett alltför enkelt på konkurrens och varit helt inriktade på priser och effektivitet. Det finns andra frågor i sammanhanget som är lika viktiga att beakta. Jag försökte genom mitt exempel med Vägverket visa att man måste se upp vid avreglering, så att man inte får nya privata monopol i stället för offentliga. Jag hoppas att Per Westerberg också tycker bättre om offentliga monopol än privata dito.
Fru talman! Det gladde mig att höra att Lennart Beijer har förstått så väl vad bl.a. skogsnäringens bekymmer handlar om. Det är också fint att höra Vänsterpartiets inställning i konkurrensfrågorna. Men jag har inte riktigt grepp om Vänsterpartiets syn på privatisering av skola, vård och omsorg. Borde det inte vara så att den som bäst klarar att utföra uppgiften skall få möjlighet att göra det? Ibland kan det vara en kommun. Ibland kan det vara en privat verksamhet. På så sätt får vi valfrihet. Jag skulle vilja att Lennart Beijer förklarade vad som gör att det offentliga automatiskt klarar skolan, vården och omsorgen bäst. Det är ju alltid kommunen som är ansvarig för den kommunala verksamheten, oavsett vem som är utförare.
Fru talman! Det gläder mig att Inger Strömbom tycker att Vänsterpartiets syn på skogsnäringen är bra. Däremot är hon tydligen orolig över att vi inte vill privatisera mera på den offentliga sektorns sida. Det gäller framför allt skola och omsorg i kommunerna. Jag har aldrig hört några lokala kristdemokrater plädera särskilt hårt för privatisering av vård, skola och omsorg. För min egen del är det inga problem. Här går en ideologisk gräns mellan höger och vänster i politiken. Jag anser att det är viktigt att dessa kärnverksamheter sköts med ett politiskt ansvar, utan uppenbart vinstmotiv. Det är nog anledning för att inte vilja privatisera de delarna.
Fru talman! Nu blev jag lite besviken. Jag blir förvånad över att Lennart Beijer tydligen inte har hört ett ord när kristdemokraterna under alla år bl.a. har pläderat för friskolor. Kommunen skall ha ansvar för vården, skolan och omsorgen. Kommunen har det ansvaret, men det spelar ingen roll vem som utför verksamheten. Kommunen har ändå precis samma ansvar. Jag förstår inte att det skall vara så svårt för Vänsterpartiet. Jag skulle vilja att Lennart Beijer än en gång försöker förklara för mig det fina i kråksången, att utförandet av verksamheten tydligen alltid sker bättre i offentlig regi.
Fru talman! När det gäller kärnverksamheter som skola, vård och omsorg kan man vara säkrare på att det blir bättre totalt sett om man slipper ett direkt vinstmotiv. Det finns ett antal exempel som visar att man får dra öronen åt sig och verkligen ifrågasätta om det privata kan sköta detta, även om det finns ett kommunalt överansvar. Vi borde vara ganska nöjda med den skola och vård vi har byggt upp här i landet. Den är så bra att Per Westerberg vill exportera den. Det visar att vi har klarat dessa frågor hyfsat inom det offentliga här i landet.

Fru talman! Regeringens skolpolitik även på detta område kan kort sammanfattas som familjefientlig, rigid och mer hänsynstagande till kommunalrådens intressen än till de enskilda familjernas och elevernas intressen. Flexibilitet, kvalitet och valfrihet borde vara självklara begrepp i en tid som vår och inte statlig styrning till en given organisatorisk form eller till pedagogiska doktriner som mer bygger på flummiga gissningar än på verklig kunskap om sakers tillstånd. De som vi nu upplever inom skolans område i allmänhet och som också avspeglar sig i majoritetens förslag kring fristående förskoleklasser är djupt oroande. Vi upplever ett medvetet socialt experiment med våra barn och elever som för mig känns väldigt skrämmande och som i sin förlängning kommer att fördjupa de problem som vi redan står inför i dag. Fru talman! Jag återkommer längre fram till detta. När det specifikt gäller tillståndsgivning för fristående förskoleklasser föreslår majoriteten ett system med två olika bedömningsgrunder. För den fristående skolan som också vill bedriva förskoleklass föreslås Skolverket vara tillståndsgivare och utöva tillsyn medan kommunen skall ha ansvaret för den helt fristående förskoleklassen. Detta är med andra ord en synnerligen märklig konstruktion. Den ologiska förklaringen finner man i regeringens grundinställning till skolans roll i allmänhet och som beskrivs i texten: "En verksamhetsmässig integrering är svår att uppnå utan ett nära och dagligt samarbete mellan personalen i förskoleklassen och skolan." I praktiken betyder detta att regeringen indirekt ger kommunerna det rådet att inte ge tillstånd för helt fristående förskoleklasser. Kommunalrådets veto blir viktigare än föräldrarnas och personalens vilja även på den här punkten. Vi moderater anser, precis som våra borgerliga vänner, att det borde vara självklart att ge alla alternativ samma förutsättningar att verka oavsett vem som är huvudman. Skolverket bör därför ha ansvar för båda formerna. Vi har också en gemensam reservation kring detta. Fru talman! Mönstret när det gäller bidragsreglerna för fristående alternativ känns igen och präglas även här av inställningen att den kommunala verksamheten är viktigare än föräldrarnas vilja. Förhoppningen att majoriteten redan nu skall inse betydelsen av fristående alternativ även inom förskoleklass och ge likvärdiga villkor för dessa är inte särskilt stor, men insikten kommer förhoppningsvis att infinna sig i samma takt som ansökningarna till fristående alternativ strömmar in och kraven från föräldragrupperna ökar. En annan princip som vi borde kunna vara överens om är principen att alla elever oavsett stödbehov bör ges samma rätt att välja som andra elever. Risken är nu uppenbar att rätten att välja begränsas till att enbart gäller elever som inte har ett stort stödbehov. Det är en tråkig och njugg inställning till handikappade, till elever som kanske skulle må allra bäst av att få sitt val tillfredsställt. Vi moderater har i vår partimotion pekat på den problematik som sammanblandning av verksamheterna fritidsverksamhet och förskoleklasserna innebär. Ordet på detta område är integration och förefaller vara den stora lösningen på alla problem i skolan. Detta tror vi är i grunden feltänkt. Skolan och nu även förskoleklasserna skall integreras med både förskolan och fritidsverksamheten. Vi är på väg att få ett system där eleverna inte bara är i skolan hela dagen, utan också där de olika verksamheternas profil suddas ut helt. Detta innebär inte bara att alternativa former av skolbarnomsorg omöjliggörs, utan vad värre är att det sker på bekostnad av det verkliga uppdraget som läroplanernas mål beskriver. Detta pedagogiska experiment skördar naturligtvis offer, och de tydligaste offren hittar vi bland de elever som finner skolans uppgifter mindre lustfyllda och kanske t.o.m. svåra. Andra offer finner vi bland lärare som får sin roll i grunden förändrad och som inte stämmer med den utbildning man fått. Det uppdrag som regeringen gett handlar just om hur integration av förskoleklass, skola och fritis skall regleras i skollagen och hur förskolan kan bilda en egen skolform. Fru talman! Jag är orolig på den här punkten och finner att kunskapsskolan i dess vidaste bemärkelse är på väg att omvandlas till en skola där omsorgsfrågorna blir viktigare än kunskapsfrågorna. Skolverkets rapporter kring skolornas resultat borde verka uppvaknande på skolministern och ge andra tankar än integration som den gordiska knuten. Men tyvärr verkar Skolverkets rapporter snarare verka som sömnpiller för skolministern än tvärtom. I vart fall ser vi väldigt lite av nytänkande och förslag som gynnar ett bra kunskapsresultat. Fru talman! Betänkandet om fristående förskoleklasser är ett ofullständigt dokument med förslag som vi inte kan acceptera. Jag har pekat på några få av dessa, som återfinns i våra sju reservationer i betänkandet. Men för tids vinnande vill jag yrka bifall enbart till vår reservation nr 1 under mom. 1.

Fru talman! Vi diskuterar nu frågor som rör de fristående förskoleklasserna. Förskoleklassen är ju som bekant en egen skolform som omfattas av det obligatoriska skolväsendet. Tanken har ju hela tiden varit att stödja och stimulera en integrering av den verksamhet som bedrivs för sexåringar och den som bedrivs för yngre skolbarn. Verksamheten i förskoleklassen får ses som ett av de första stegen när det gäller att uppfylla målen i skolans läroplaner. Införandet av förskoleklass i samverkan med det faktum att frekvensen till övergång från grundskola till gymnasiekola är 98 % innebär i praktiken en 13-årig skola. I det sammanhanget måste förskoleklassen ses som en viktig del i det livslånga lärandet. I den debatt här i kammaren som kommer senare i dag kommer Vänsterpartiets idéer om en sammanhållen och flexibel ungdomsskola att lyftas fram. När man diskuterar förskoleklassen är det viktigt att påpeka betydelsen av mötet mellan förskolans och skolans pedagogik. De arbetslag som sätts samman av olika yrkeskompetenser kan gemensamt bidra till att förnya och utveckla arbetsformer i såväl förskoleklass som skola och därmed också höja kvaliteten i utbildningen. Fru talman! Utifrån tanken om förskoleklassen som en egen skolform, vars syfte är att underlätta och stimulera en fortsatt verksamhetsmässig integration av förskoleklassen och det obligatoriska skolväsendet, blir diskussionen om hur skollagen skall utformas mycket intressant. Skolverket säger i sitt yttrande över promemorian att det finns en överhängande risk för att denna integrering skulle utebli om enskilda fysiska och juridiska personer hade möjlighet att starta fristående förskoleklass utan att bedriva denna verksamhet i nära anknytning till en fristående skola. Skolverket drar utifrån detta slutsatsen att fristående förskoleklass enbart får bedrivas av en fristående skola. Detta förslag skulle innebära att kommunerna fortsättningsvis inte godkänner någon förskoleklass i enskild regi. Det skulle enligt Skolverket också ha den fördelen att en delad tillståndsgivning därmed skulle undvikas. Vänsterpartiet delar i detta avseende helt Skolverkets åsikter, och vi har i vår motion lyft fram denna fråga. I likhet med Skolverket konstaterar vi att som en konsekvens av detta följer att de enskilda förskoleklasser som redan har ett tillstånd, men som inte bedrivs i anslutning till en fristående skola, successivt bör avvecklas. Vänsterpartiets ställningstagande den här gången sker mot bakgrund av vår övertygelse om den helt avgörande betydelse som mötet mellan förskolans och skolans pedagogik har för att utveckla arbetet. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 1. Fru talman! Beträffande bidrag vill jag säga att Vänsterpartiet delar uppfattningen att en skola inte skall förklaras berättigad till bidrag om etableringen av en ny förskoleklass medför, som det sägs, påtagliga negativa och bestående följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller om skolan tar ut otillåtna avgifter. Det är viktigt att kommunen ges möjlighet till en rationell planering av det kommunala skolväsendet. Ett införande av en nära nog fri etableringsrätt för förskoleklasser skulle bl.a. få stora ekonomiska konsekvenser i många kommuner. Vänsterpartiet har också uttryckt sina farhågor för ökade kommunala kostnader och därför pekat på vikten av uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna av de nu föreslagna förändringarna. Till skillnad från Kristdemokraterna, som i sin reservation oroar sig över resurserna till de fristående skolorna, hyser Vänsterpartiet en oro för att ökade kommunala kostnader för fristående skolor skall undergräva möjligheten att utveckla den kommunala skolverksamheten. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2 under mom. 14. Till sist: Vänsterpartiet har uppmärksammat att det kommer att finnas skillnader mellan bestämmelser som gäller för fristående förskoleklass och fristående skola - detta trots att det sagts att bestämmelserna för de fristående förskoleklasserna borde utformas på ett sätt som liknar reglerna för de fristående skolorna. Detta är ett exempel som visar på att det fortfarande fattas en del innan "förskoleklassen är en del av skolan och omfattas av samma läroplan som det obligatoriska skolväsendet". Jag står naturligtvis bakom reservation 2 under mom. 17 men väljer bl.a. för tids vinnande att inte lyfta fram den. Jag konstaterar samtidigt att den nyligen tillsatta kommittén för översyn av skollagen, som bl.a. skall se över hur skollag, läroplaner och skolformsförordningar hänger ihop, här har ett givet arbetsområde.

Fru talman! Det betänkande som vi nu har att behandla berör frågan om fristående förskoleklass, godkännande och tillsyn av densamma, men också frågor om bidrag och avgifter, om barn med omfattande behov av särskilt stöd, rätten till återkallande av bidrag, övergångsbestämmelser, utvärdering, uppföljning av ekonomiska konsekvenser samt förskoleklass vid svensk utlandsskola. Vi har berört samtliga delar i den motion som vi kristdemokrater har skrivit med anledning av propositionen. Jag skall här i dag kommentera några av dessa delar. Först en tillbakablick, fru talman. Den 12 december 1997 fattade riksdagen beslut om en ändring av skollagen, som bl.a. innebär att sexårsverksamheten nu är en egen skolform med benämningen förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda sexåringar plats i förskoleklass, men deltagandet är frivilligt. Vi kristdemokrater ställde oss positiva till utvecklingen. Majoriteten i riksdagen ville vid beslutstillfället dela upp tillståndsgivningen mellan Skolverket och kommunerna. Skolverket skulle ansvara för de kommunala förskoleklasserna, medan kommunerna skulle ansvara för tillståndsgivningen för enskild förskola, förskoleklass, integrerad barnomsorg och fritidshem. Vi kristdemokrater opponerade oss mot detta. Kristdemokraternas synpunkter på fristående föreskoleklasser bygger på fyra grundprinciper: individualitet, flexibilitet, valfrihet och helhet. Alla har sin grund i den värdegrund som utgår från kristen etik och västerländsk humanism. Barndomens egenvärde skall respekteras. Barndomen kan inte bara betraktas som en träningsperiod inför det vuxna livet, utan varje barn har rätt till omsorg, lek, fritid och kultur. Det är viktigt att inte förskolans inriktning på utbildning sker på bekostnad av detta. Fru talman! Jag vill här ta tillfället i akt att säga något om valfrihet. För oss kristdemokrater är föräldrarnas perspektiv och önskemål utgångspunkten. För att ge en reell frihet att göra individuella val måste rättvisa regler skapas. Föräldrar skall så långt möjligt ges chansen att välja omsorgsform för sitt/sina barn. Detta val gäller såväl kommunal som fristående förskola. Det gäller också familjedaghem och förskoleklass. Tyvärr kan vi konstatera att den politik som nu förs, och som Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ansvarar för, går åt precis motsatt håll. Integrationen mellan förskola/familjedaghem eller omsorg i annan form och förskoleklass är lika viktig som den mellan förskoleklass och skola. Vad gäller integrationen mellan de olika skolformerna är det viktigt att grundskolan inte utgår från att alla barn har gått i förskoleklass utan förbereder sig för att ta emot barn med olika bakgrund. Vad gäller resonemanget om barndomens egenvärde vill vi kristdemokrater redan inledningsvis markera vårt motstånd mot de begreppsmässiga glidningar vi ser i sexåringsfrågan. I propositionen på flera ställen begreppet verksamhet till utbildning. Samtidigt får de fria förskolorna inte samma rättighet som skolorna att erhålla godkännande och bidrag. Vi ser att det finns en risk för att vi med detta tar första steget mot en obligatorisk skolstart för alla sexåringar. Detta motsätter vi oss. Vi vill se förskoleklassen som något frivilligt och därför konsekvent använda begreppen pedagogisk verksamhet i stället för utbildning och barn i stället för elever. Regeringens linje är att Skolverket skall pröva frågan om godkännande av fristående skolor som också vill bedriva verksamhet som motsvarar förskoleklass. Kraven för godkännande och återkallande skall i huvudsak anpassas till vad som gäller för fristående skolor. Redan när beslutet fattades om att sexåringsverksamheten skulle bli en egen skolform och benämnas förskoleklass påpekade vi kristdemokrater att den uppdelade tillståndsgivningen kunde komma att leda till problem för de fristående skolorna. Om t.ex. Skolverket, sade vi då, ger en fristående skola tillstånd för grundskoleverksamhet och kommunen sedan inte ger skolan tillstånd och bidrag till förskoleklass eller integrerad skolbarnsomsorg kan detta innebära att föräldrar som vill ha sina barn i förskoleklass inte kan välja den fristående skolan. Det är inte särskilt barnvänligt att låta barn gå ett år i kommunal förskoleklass för att sedan flytta dem till en fristående skola om det var den fristående skolan man som förälder ville ha redan från början. Konsekvensen kan bli att man snävar in de fristående skolornas verksamhet, och därför yrkade kristdemokraterna i den debatten avslag på regeringens förslag i denna del. I stället ansåg vi att Skolverket skulle svara för både tillståndsgivning och tillsyn av de fristående skolornas förskoleklasser. Mot denna bakgrund är det glädjande att den proposition från regeringen som ligger till grund för det betänkande vi har att behandla här i dag så långt stämmer överens med vårt förslag och med den syn som vi presenterade redan då. Däremot föreslår regeringen, fru talman, att det är kommunen som skall pröva om andra än fristående skolor önskar anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen. Flera remissinstanser uttrycker sitt missnöje med att olika regler skall gälla för samma typ av verksamhet, och vi kristdemokrater delar denna uppfattning. Vi anser att tillståndsgivningen bör utgå från en enhetlig bedömning. Det underlättar för samtliga berörda om Skolverket medger tillstånd och bidragsberättigande samt svarar för tillsyn även i de fall där en enskild förskola är huvudman. Det finns ju ingenting som utesluter att en fristående förskola på sikt kan utveckla sin verksamhet så att en ny friskola skapas. De skäl mot vårt yrkande som majoritetstexten anför i denna fråga är i allra högsta grad vaga. Ett argument som framförs i majoritetstexten är att det skulle föra för långt att nu föreskriva vad vi kristdemokrater anför. Vidare säger man, som ett andra argument, att en sådan ordning inte är tillräckligt utredd. Vad är det som ytterligare måste utredas? Det tredje och sista skäl som man anger är att det skulle utgöra ett problem att klara integrering av förskoleklassen och skolan. De två första skälen är synnerligen diffusa. Vad gäller det sistnämnda menar jag att en kunnig, engagerad personal på ett alldeles utomordentligt sätt klarar av att ta ansvar för att så sker - alltså integreringen. Måhända kan vi i dagens debatt få ett tydligare besked om varför vi kristdemokrater och övriga borgerliga partier inte får gehör för vår reservation i denna del. Fru talman! Jag vill också säga några ord om bidrag och avgifter samt om elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det bör vara så att samma regler bör gälla för samtliga fristående förskoleklasser också vid tillståndsgivningen. Det är Skolverket som bör besluta om rätt till bidrag för både fristående skolor och andra enskilda huvudmän som anordnar förskoleklasser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd skall detta stöd utgå oavsett om barnet går i förskoleklass, i anslutning till en kommunal eller enskild friskola eller i förskoleklass i annan regi. Majoritetstexten i betänkandet är allt annat än uppfordrande på den punkten. Vi vänder oss också mot att majoriteten i utskottet anser att om en kommun hävdar att etableringen av den fristående förskoleklassen kommer att innebära påtagligt negativa följder för det offentliga skolväsendet i kommunen så skall Skolverket särskilt pröva frågan om rätt till bidrag. Skäl för att en skola inte skall förklaras berättigad till bidrag skall enligt regeringens proposition samt utskottstexten i betänkandet endast vara att etableringen av en ny, fristående förskoleklass kommer att innebära påtagligt negativa och bestående följder för skolväsendet i kommunen alternativt att skolan tar ut otillåtna avgifter. I författningskommentarerna, 10e §, markeras att ett återkallande av bidragsrätten på grundval av att utbildningen förändras främst kommer att vara aktuellt om elevantalet ökar markant. Kristdemokraterna kan inte tolka detta på annat sätt än att om en fristående förskoleklass antingen visar sig vara för populär eller riskerar att bli det, förlorar den rätten till bidrag. Förslaget innebär att en gynnsam utveckling av en fristående skola kan innebära att bidragen återkallas. Detta motverkar en utveckling av verksamheten. Att detta i huvudsak anses överensstämma med vad som gäller för fristående skolor som motsvarar grundskolan och särskolan och som får kommunala bidrag förändrar på intet sätt vår grundinställning. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att rätten att välja skola är en demokratisk rättighet i ett pluralistisk samhälle. Men rätten att välja skola är tillintetgjord om inte skolor med olika pedagogisk inställning finns att tillgå. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1, 2, 3 och 5. Jag står givetvis bakom samtliga kristdemokraternas reservationer i betänkandet men vill för att vinna tid här i kammaren nöja mig med detta.
Fru talman! Det är ju intressant att den här debatten inleds med tre västerbottningar. Jag skulle vilja få ett förtydligande från kristdemokraterna och Gunilla Tjernberg. Innebär er reservation att ni förespråkar en fri etableringsrätt för alla fristående förskoleklasser kopplade till fristående skola eller enskilda som godkänns av Skolverket?
Fru talman! Jag vill säga till Lennart Gustavsson att kristdemokraternas politik bygger på att det inte behöver vara kommunen som driver all förskoleverksamhet. Det behöver inte heller vara så att det är fristående skolor som gör det. Det kan vara andra organisationer som bedriver verksamhet med förskoleklasser. Där vill vi se att Skolverket även i de delarna skall gå in och avgöra om det skall få startas en förskoleklass eller inte. Det handlar om att skapa olika alternativ för att möta enskilda barn och enskilda föräldrars behov.
Fru talman! Min följdfråga på detta något otydliga svar blir: Har Kristdemokraterna tillsammans med övriga borgerliga partier funderat över de kommunalekonomiska konsekvenserna av sitt förslag?
Fru talman! Det är intressant att Lennart Gustavsson från Vänsterpartiet säger till mig att det här är ett otydligt svar. Jag har haft en debatt med Vänsterpartiet och Lennart Gustavsson i andra delar när det gäller förskolefrågor, och jag är ganska övertygad om att det handlar om en vilja att förstå, lyssna och ta in vad jag säger. Kristdemokraterna är inte otydliga på den här punkten. När det gäller den kommunala ekonomin och de medel som vi gemensamt har att ansvara för, menar vi Kristdemokrater att de gemensamma skattepengarna inte enbart behöver fördelas genom kommunen som ansvarig för all offentlig verksamhet. De gemensamma skattepengarna kan vi också fördela om vi har andra huvudmän som erbjuder verksamhet när det gäller vård, omsorg och skola. Det här är inte släppt utan någon tillsyn. Det är snarare så att vi vill ha Skolverket i den här delen som ger tillsyn och också tillstånd och bidrag för att kunna följa upp och utvärdera, men också för att kunna kvalitetssäkra och för att en gemensam värdegrund skall ligga till grund även för verksamheten vid enskilda förskolor.

Fru talman! Genomförandet av förskoleklassen innebar ett steg mot en sammanhållen tioårig grundskola. Centerpartiet välkomnade därför läroplanen för förskoleklasser som togs i bruk den 1 augusti 1998. Förskoleklassen är en del av skolan och därför är det naturligt att den skall omfattas av en läroplan som är första steget till att uppfylla de mål som grundskolans läroplan sätter upp. Tanken är också att det skall skapas förutsättningar för en integrering av sexårsverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen. Det kommer att innebära höjd kvalitet, och det är tankar som Centerpartiet stöder. När förskoleklassen blev en egen skolform pekade vi i Centerpartiet på att förslaget skulle komma att begränsa mångfalden i kommunerna. Därför krävde vi i en motion 1997/98 att reglerna för fristående förskoleklasser skulle utformas på liknande sätt som för fristående skolor. Det blev också riksdagens beslut. Tyvärr tvingas vi konstatera att regeringen har tolkat riksdagens besked på ett sätt som inte var avsett i vår motion, och att regeringen på flera punkter envisas med att diskriminera fristående skolor och förskoleklasser i regelverket. Visserligen ger man fristående skolor möjlighet att bilda förskoleklasser, men man skjuter upp genomförandet genom snäva övergångsbestämmelser. Man framhärdar också i de regler som gör det möjligt att neka redan godkända fristående skolor bidrag och som ger kommunerna möjlighet att vägra betala ersättningar för barn med behov av särskilt stöd. Bestämmelsen säger nämligen att kommunen inte är skyldig att lämna bidrag för elever med behov av särskilt stöd. Den bestämmelsen bör utgå ur lagtexten, anser vi i Centerpartiet. Följden av detta blir att elever som är i behov av särskilt stöd inte har samma valfrihet som elever som inte behöver extra hjälp. I det här sammanhanget vill jag ställa en fråga, som jag hoppas få svar på senare, till miljöpartisten Gunnar Goude: Hur har du och Miljöpartiet kunnat ställa upp på regeringens märkliga tolkningar av riksdagens beslut? Fru talman! Med anledning av min beskrivning yrkar jag bifall till reservation 1, som är delad under mom. 1, 2, 3 och 5. Utskottet påpekar att förskoleklass och skola skall ha ett nära samarbete. Därför bör det vara kommunen som skall godkänna och utöva tillsyn över utbildningen i fristående skolklasser. Centerpartiet anser dock att ett konkurrensförhållande kan uppstå mellan kommunens förskoleklasser och de fristående förskoleklasserna. Därför anser vi att det skall vara Statens skolverk som skall bevilja tillstånd till de fristående förskoleklasserna. Det är viktigt att fristående förskoleklasser skall kunna verka på samma villkor som de kommunala. I det sammanhanget vill jag påpeka, precis som Anders Sjölund och Gunilla Tjernberg gjorde tidigare, att regeringen föreslår att de fristående förskoleklasserna inte skall omfattas av läroplanen. Vid utvärderingen av de fristående förskolorna kommer de dock att jämföras med läroplanen. Det kan ju anses rimligt. Men det står inte i lagen vilka delar som skall gälla för bedömningen. Vi får väl hoppas att inte kommunerna utnyttjar det som ett kryphål för att avstänga och inte ge tillstånd till fristående förskoleklasser. I betänkandet tas också frågor om skolstart och tioårig grundskola upp. Redan i min inledning påpekade jag att Centerpartiet anser att genomförandet av förskoleklassen är ett viktigt steg mot en sammanhållen tioårig grundskola. Vi pekar också på att regeringen bör återkomma med förslag till en samlad lagstiftning för förskoleklassen och det obligatoriska skolväsendet. Förslaget bör inriktas mot en närmare integrering och på sikt till en sammanslagning av skolformerna. Fru talman! Med dessa ord vill jag också yrka bifall till reservation 7 under mom. 16. Tidigare har jag yrkat bifall till reservation 1. Jag står givetvis bakom Centerpartiets övriga reservationer, men för tids vinning avstår jag från att yrka bifall till de övriga.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Centerpartiets representant med anledning av reservation 1 och de konsekvenser den medför. Det här innebär ju att Skolverket skall utfärda tillstånd. När Skolverket har utfärdat tillstånd skall resurser utgå. Hur ser Centerpartiet, som är ett parti som står för decentralisering, på det kommunala självstyret i förhållande till den reservation som man själv står bakom?
Fru talman! Det var det jag tog upp i mitt inledningsanförande. Vi anser att det inte är rimligt på grund av att det kan uppstå konkurrensförhållanden. Med tanke på att man inte vill ge resurser till barn med särskilda behov tycker vi att det är oerhört viktigt att det är Skolverket som har hand om beviljandet av bidragen.
Fru talman! Anser då Centerpartiet att det är rimligt att det kommunala självstyret hanteras på det här sättet, dvs. att det i det här fallet är Skolverket som beslutar hur man skall hantera de kommunala pengarna?
Fru talman! Jag tycker visserligen att det är viktigt med den kommunala självstyrelsen. Om vi tycker att det är lika viktigt, bör vi jobba åt samma håll och se till att reglerna genomförs som de är tänkta, så att det inte finns de kryphål som vi dessvärre ser i dag.

Fru talman! Folkpartiet har alltid ansett att det är samhället som har huvudansvaret för att alla skall ha en bra skolgång. För oss ligger det ingen motsättning i att skolor kan bedrivas av andra huvudmän än kommuner inom läroplanens och skollagens ramar. Vi har därför länge kämpat för mer mångfald i det svenska skolsystemet. När nu ett nytt begrepp införs, förskoleklass, är det självklart för oss liberaler att välkomna förskoleklasser även när de drivs av andra än kommunen. I den allmänna debatten om fristående skolor har ju socialdemokraterna backat något på senare år när det gäller deras negativa inställning. I dagens betänkande kan vi se tydliga spår av den gamla misstänksamheten mot valfrihet. Det märks tydligt i majoritetens förslag till beslut om fristående förskoleklasser. I det förslag vi i dag skall ta ställning till finns en hel del regler som på olika sätt missgynnar fristående förskoleklasser. Jag tror att det är barnen som förlorar på detta. Mångfald har alltid varit bra för den pedagogiska utvecklingen. För oss folkpartister är det självklart att de pengar som kommunen betalar ut för den kommunala förskoleklassen skall motsvaras av ett lika stort bidrag till en fristående förskoleklass. Annars kan den fristående förskoleklassen inte verka på samma villkor som den kommunala. Eftersom det är samma personer som beslutar om de kommunala bidragen kan de ofta uppfatta sig som konkurrenter, och därför behövs en sådan bestämmelse för att inte riskera att fristående skolor särbehandlas. Fru talman! Enligt det liggande förslaget måste en godkänd fristående skola ansöka om tillstånd för att starta en förskoleklass trots att skolan redan är godkänd. Jag anser att det är helt onödigt att på nytt pröva ett godkännande för en skola som redan fungerar under Skolverkets tillsyn. Även här finns en risk att en kommun när den skall yttra sig till Skolverket i frågan avråder godkännande på grund av att en politisk majoritet i den kommunen är negativ till fristående skolor. I kommunerna döljs ofta ideologiskt motstånd mot valfrihet med ekonomiska argument om att det är besvärligt i den kommunala organisationen, osv. Av någon anledning förslås i propositionen att fristående förskolor som vill starta förskoleklass skall godkännas av kommunen och inte av Skolverket. Enligt förslaget skall förskoleklassen följa läroplanen och betraktas som skolform. Då är det inkonsekvent att inte låta Skolverket ha ansvar för all tillståndsgivning. Även i detta fall kan besluten bli olika beroende på vilken kommun som har ansvaret. Förskoleklass är en ny skolform, och eftersom Skolverket har ansvar för fristående skolor borde det ha det för alla fristående förskoleklasser. Själva begreppet förskoleklass, oavsett om den är fristående eller inte, innebär ett alltför litet steg mot det som utvecklingen i skolan pekar mot i dag, nämligen en tidigare skolstart och en tioårig grundskola. Folkpartiet hade hellre sett en tioårig grundskola redan i dag. Där blir undervisningen mer flexibel, och skolan kan möta eleven på hans eller hennes nivå. En del av de svårigheter med att skapa bra regler som vi nu diskuterar hade man sluppit om regeringen hade vågat föreslå att steget tagits fullt ut redan nu. Även när det gäller ansökningstiden för godkännande finns det en oginhet mot fristående skolor. Det är orimligt att begära att en fristående skola skall ansöka redan den 1 april kalenderåret innan förskoleklassen skall starta. Den framförhållningen behöver inte kommunen ha för sina egna skolor, de klarar sin organisation ändå. Fru talman! Det finns ett inslag i propositionstexten som särskilt tydligt visar att regeringen inte uppfattar fristående förskoleklasser som ett likvärdigt alternativ jämfört med de kommunala. Det handlar om barn med särskilt behov av stöd och barn i särskolan. Enligt förslaget skall kommunen inte ha samma skyldighet som i sina egna skolor att betala ut bidrag för stöd och för särförskoleklass. Ofta hör man i debatten påståendet att fristående skolor ökar klassskillnaderna. Om de fristående skolorna inte får bidrag för alla barn är det klart att de inte heller blir skolor för alla. Fru talman! Om vi lägger ihop dessa skillnader i villkor mellan fristående förskoleklasser och kommunala ser vi att den nuvarande majoriteten fortfarande är rädd för alternativ och valfrihet i den svenska skolvärlden. Som vi har hört skulle Vänsterpartiet gärna vilja begränsa alternativen ännu mer. Det föreslår i en motion att hårdare regler för fristående förskoleklass skall införas och antyder även att hårdare regler för övriga fristående skolor skall införas. Miljöpartiet däremot, som ofta under de senare åren har sjungit mångfaldens lov i debatten, tycks nu med tystnad acceptera regeringens förslag utan några invändningar. Fru talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1, även om jag naturligtvis också ställer mig bakom övriga yrkanden.

Fru talman! Det finns egentligen ingen anledning att göra det här inlägget mycket längre än att konstatera att regeringen med den här propositionen lägger fram förslag som jämställer fristående förskoleklasser med fristående grundskolor när det gäller godkännandet och rätt till bidrag för verksamheten. Det gäller de fristående förskoleklasser som drivs av fristående skolor och som därmed uppfyller syftet med att inrätta förskoleklass som egen skolform. Vi vill med det stödja och stimulera samarbetet och integrationen mellan den tidigare sexårsverksamheten och skolan. Vi vill öka möjligheterna att bedriva undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov snarare än deras biologiska ålder. Vi vill också stimulera utvecklingen med arbetslag som sätts samman av olika yrkeskompetenser som gemensamt kan bidra till att bredda de resurser som kommer barnen till det. Det kan utveckla och förnya innehållet och arbetsformerna i både förskoleklassen och skolan. Det tror vi leder till att utbildningens kvalitet höjs. De allra flesta fristående förskoleklasser kommer sannolikt att inrättas av just fristående skolor. Det finns dock, som här har påtalats, ett antal andra än fristående skolor som önskar anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen. Det skall vara möjligt. Det är i allmänhet fristående förskolor. För dem skall gälla att frågan om godkännande även fortsättningsvis får prövas av kommunen. Det blir då också i det avseendet jämförbart med den prövning som i dag sker för fristående förskolor. Det är alltså inte något hinder. Det finns många fristående förskolor runt om i kommunerna som har godkänts. De olyckskorpar som varit uppe före mig i debatten torde kunna se sig omkring. Då ser de att deras farhågor är överdrivna. Jag vill redan här påminna om att skollagen är aktuell för en övergripande översyn som just skall starta i en parlamentarisk kommitté. Förhoppningsvis skall den kunna leda till en bred diskussion långt utanför det här huset om en ny skollag. Det vore fel av kammaren att i väsentliga frågor föregripa den diskussionen. Ikraftträdandet har kommit att diskuteras mycket. Regeringens förslag innehåller övergångsregler som har utformats så att det skall gå så smidigt som möjligt utan att man ger avkall på en nödvändig kvalitetskontroll. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 9 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det var intressant att notera att Eva Johansson helt och hållet förbigick vårt resonemang kring elever med behov av särskilt stöd. Hon nämnde ingenting om detta från talarstolen. Det vore intressant att få höra om de elever som har behov av omfattande stöd, som det sägs i texten, och om deras möjligheter att välja är i linje med vad Socialdemokraterna anser i grunden. Tycker ni att de eleverna inte bör ha den rätten som vi tycker att de bör ha? Vad är i så fall skälet till detta? Den andra frågan gäller det som här sades om att olyckskorpar målade upp en skräckbild. Bidragsmöjligheten och tilldelningen av tillstånden beror av kommunerna. När det påverkar kommunens ekonomi påtagligt, eller hur det nu står i texten, kan man med stöd i lagen låta bli att ge tillstånd. Det är just därför som vi är oroliga. Det finns skäl att tro att de kommuner som har en socialdemokratisk ledning och som i grunden ogillar alla alternativ inte kommer att ge de här tillstånden med hänvisning till den här texten. Det är därför som vi är djupt oroade för detta.
Fru talman! Det här undantaget som gäller den absoluta valfriheten finns också i motsvarande grad i den kommunala verksamheten. Det är inget undantag just för fristående förskoleklasser eller fristående skolor. Det handlar om de ganska få fall där en kommun eller en fristående skola har tagit fram lokaler, hjälpmedel, personal och andra saker för att kunna ta emot ofta gravt handikappade barn. Om ett sådant barn eller ett barn med ett liknande handikapp väljer en annan skola efter en tid är det klart att det ibland blir väldigt stora kostnader. I sådana fall skall det finnas möjligheter att säga att det här barnet hänvisas till en skola där de här resurserna redan finns. Såvitt jag kan förstå när jag har tittat i era budgetalternativ - jag kan inte påstå att jag har hunnit att lusläsa dem - finns det inte särskilt mycket pengar för att stärka kommunernas möjligheter att svara upp mot den valfrihet som vi alla är angelägna om skall finnas. Jag tycker inte att den här inskränkningen är alldeles avgörande. Sedan har vi detta med olyckskorparna. Jag tycker faktiskt att flera talare har stått här och berättat om hur hemska kommunerna är och hur de misshandlar de fristående alternativen. Men ni får gå väldigt långt tillbaka i historien för att hitta dessa ruskiga fall. Jag tycker att det finns anledning för oss här i riksdagen att ha ett mycket stort förtroende för att de kommunalt förtroendevalda kan hantera de här frågorna. De har visat prov på att de faktiskt kan det. Då behöver vi inte sätta staket runt dem.
Fru talman! Låt mig först säga något om elever med omfattande behov av särskilt stöd. Jag blir något lugnare när jag hör Eva Johansson beskriva att man i grunden faktiskt tycker samma sak som vi skriver i vår reservation, nämligen att huvudregeln bör vara att även de här eleverna skall få tillgång till den fria skolan. Där är vi uppenbarligen ganska överens. Det finns ju möjlighet att rösta med vår reservation så småningom. Sedan har vi en fråga som jag tog upp i mitt anförande, nämligen detta med integration. Det står tydligt i majoritetstexten att skälet till att införa förskoleklassen som egen skolform är att skapa förutsättningar för en verksamhetsmässig integrering av den s.k. sexårsverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen och därigenom höja kvaliteten i samtliga verksamheter. Jag skulle vilja veta vilka vetenskapliga teorier som ligger bakom detta tyckande, för det är ju enbart ett tyckande. Det var den ena frågan. Den andra frågan är: Inser Socialdemokraterna att en integration på det sätt som nu pågår i landet innebär att det är praktiskt taget omöjligt att hitta andra alternativa former för just skolbarnsomsorgen? Detta försvåras nämligen i ett system där man bakar ihop allt detta till en enda gemensam massa där man inte kan uttolka vad som är skola och vad som är fritidsverksamhet.
Fru talman! Vi är inte överens när det gäller det som Anders Sjölund tog upp i den moderata reservationen om barn med behov av särskilt stöd. Där skriver ni om ett ovillkorligt sådant krav på kommunerna. Vi tycker inte att det är motiverat. Jag redovisade motiven för detta förut. Sedan frågade Anders Sjölund om de vetenskapliga teorierna bakom uppfattningen att samverkan bidrar till kvalitetshöjningar. Jag har kanske inte så många vetenskapliga teorier, men jag har en praktisk erfarenhet av livet som säger mig att om man samverkar med olika kompetenser blir summan av kardemumman mer än de olika delarna var och en för sig. Det är min absoluta övertygelse att barn behöver vuxna som ser på dem som hela människor och inte enbart som en individ som skall lära sig alfabetet eller multiplikationstabellen, som en individ som behöver ha vägledning på sin fritid eller som en individ som behöver kuratorshjälp eller något annat. Detta är bakgrunden till att jag är alldeles övertygad om att vi kommer att upptäcka att en integrering, en samverkan och ett samarbete, kommer att leda till en förbättrad kvalitet.
Fru talman! Jag noterade att Eva Johansson valde att avstå från att svara på några frågor som jag ställde till Socialdemokraterna i mitt anförande. Men jag kan ta dem igen här från bänken. Det gällde att det är Skolverket som skall besluta om tillstånd vad gäller förskoleklass. I majoritetstexten säger Socialdemokraterna och vad jag förstår även Vänsterpartiet och Miljöpartiet att skälen är att det skulle föra för långt att nu föreskriva osv. Där noterar jag ordet "nu". Min fråga till Eva Johansson blir: Skall jag tolka detta så att det är en fråga som vi kommer att komma tillbaka till? Kommer det att bli samma positiva utveckling och resultat som när vi hade diskussionen om att förskoleklassen skulle bli en egen skolform med anledning av den dåvarande propositionen om just detta? Man säger vidare att det inte är tillräckligt utrett. I mitt anförande ställde jag frågan: Vad är det som ytterligare skall utredas? Det skulle vara välbehövligt att få veta detta. Jag kan återkomma med ytterligare en fråga senare. Vi tar de här två först.
Fru talman! Jag tyckte faktiskt att jag svarade just på den frågan i mitt anförande. Men jag kan göra det igen. Vi gör detta jämförbart med hur förskolor hanteras, dvs. att kommunen godkänner och beslutar om bidrag. Men jag påminde också om att vi står inför att starta ett arbete med en genomgripande översyn av hela skollagen.
Fru talman! Då tar jag med mig det. Jag förstår att vi kommer att återkomma till denna fråga. Jag förstår att detta med en ytterligare utredning också ligger i den utredning som pågår om hur det skall se ut framgent. Låt mig då ställa min tredje fråga. Den gäller integrering av verksamheterna och att det skulle ses som ett problem att man inte kan arbeta integrerat. Jag förstår mycket väl att man här tänker sig lokalintegrering, och att det inte går att leva upp till den om man har en annan enskild huvudman som bedriver förskoleklass. Men jag skulle vilja utveckla den delen. Ser inte Eva Johansson personalens, pedagogernas, kompetens? Det finns ju en ganska lång tradition och historia när det gäller att arbeta med integrering trots att man lokalmässigt inte har legat nära varandra. Ser Eva Johansson ett ovillkorligt samband mellan dessa olika integreringsdelar?
Fru talman! Jag vill än en gång påminna om att det inte finns något förbud mot att någon annan än en fristående skola startar fristående förskoleklass. Det finns definitivt inga förbud mot att arbeta integrerat och att samverka också i en sådan organisation. Men det är klart att om verksamheten med fristående förskoleklass bedrivs av någon annan än en fristående förskola som inte har den knytningen blir det arbetet lite svårare. Det låter på Gunilla Tjernberg som om hon utgår ifrån att det finns förbud mot detta, men det finns det inte. Läs propositionen ordentligt! Då kommer Gunilla Tjernberg att få se att det är öppet.
Fru talman! Eva Johansson säger att sådana här tillståndsgivningar kan påverka kommunens ekonomi. Ja, det är klart. Om den kommunala organisationen vägrar att anpassa sig och i stället år efter år har kvar samma personal och lokaler, medan hälften av antalet barn väljer att gå i andra skolor, påverkar det självklart ekonomin på ett dåligt sätt. Men ofta är detta bara en undanflykt för att man helt enkelt är rädd för nya alternativ. Eva Johansson säger att vi skall ha förtroende för kommunerna, och det har vi. Men det är ändå en grundläggande och viktig princip att den som själv bedriver en verksamhet, t.ex. en förskola, inte samtidigt skall vara med och bedöma och godkänna andra som vill starta en verksamhet eftersom andra och nya trots allt lätt uppfattas som konkurrenter. När det gäller tillståndsgivningen har jag en fråga: Tror inte Eva Johansson att kvaliteten på bedömningen av nya fristående förskoleklasser blir lidande av att man inte låter Skolverket bedöma alla fallen? Skolverket är ju ändå vår för tillfället högsta utvärderande myndighet i Sverige. Avslutningsvis: Som många har tagit upp här har vi över partigränserna varit överens om att en handikappad skall få välja vilken skola han eller hon vill inom kommunen samt att man skall få bygga om skolor för att tillgodose det behov som uppstår om man får en handikappad elev eller en elev med behov av särskilt stöd. Då kan jag inte förstå - jag har nämligen inte fått något tillfredsställande svar - varför Eva Johansson och socialdemokraterna inte vill ge elever med behov av särskilt stöd samma rätt att välja även mellan olika fristående skolor.
Fru talman! Jag tycker att det är lite sorgligt att så många har fastnat i en gammal retorik om de fristående alternativen. Sedan flera år tillbaka - det bör väl snart vara fråga om tio år - är vi i denna kammare överens om att de fristående alternativen har något att tillföra både förskola och skola. Låt oss alltså fortsatt vara överens om det! Kanske kan vi då komma vidare i resonemangen och se efter hur verksamheterna kan ges bästa möjliga utgångspunkt för utveckling; detta i stället för att fastna i gammal retorik. När det gäller kommunerna och deras roll har vi till syvende och sist ändå lagt fast en lagstiftning - där uttrycks precis det som jag nyss sade - som är styrande även för hur kommunerna skall handskas med detta. Skulle kommunerna handskas med sin myndighetsutövning på ett sådant sätt att det bryter mot den lagstiftningen finns det vägar att korrigera kommunerna. I fråga om detta med barn med behov av särskilt stöd är det precis som jag förut har sagt. Naturligtvis är det bra att också de barnen så långt det är möjligt kan välja skola precis som alla andra barn. Men i vissa fall måste det kanske ändå vara möjligt för kommunerna att också ta ekonomiska hänsyn. Herrarna och damerna i denna kammare har inte så förtvivlat mycket mera pengar i sina budgetar för kommunernas verksamheter än vad jag och mitt parti kan erbjuda. Det måste finnas ett ansvar också för att de vackra orden här kan följas upp ute i verkligheten. Man kan ju ha gjort stora investeringar i en skola just för att kunna ta emot en gravt handikappad elev som sedan efter ett år byter skola. Då måste samma investering göras på nästa ställe. Det kan inte vara rimligt.
Fru talman! Eva Johansson säger att vi är överens, och det är vi säkert i många avseenden. Men vi är inte överens om de lagar och bestämmelser som i dag finns för fristående skolor i största allmänhet. Vi i Folkpartiet tycker att dagens principer ger möjligheter till godtycke i kommunerna. När det gäller möjligheterna att välja skola är det så att alla byggnader i dag på grund av olika bestämmelser, bl.a. i plan och bygglagen, redan från början måste handikappanpassas för rullstolsburna och för andra människor med handikapp. Vi har således en grundförutsättning för stöd i varje fall vad gäller fysiska handikapp. Grundfrågan kvarstår dock, Eva Johansson: Om man anser att den här valfriheten skall finnas för elever med behov av särskilt stöd i den kommunala skolan, varför skall den då inte finnas i fristående skolor?
Fru talman! Det finns ett grundläggande krav på handikappanpassning men för väldigt många av de elever som har olika slag av handikapp behövs det betydligt mycket mer än så - i form av mycket avancerade hjälpmedel och läromedel, i form av specialutbildad personal och, naturligtvis, i form av lokalmässig anpassning. Det är inte alla gånger rimligt att göra sådana investeringar på många ställen i en kommun i stället för att hänvisa en del elever till sådana ställen. Okej, det är ett avsteg från en princip men ingen av er damer och herrar har kunnat anvisa de pengar som skulle krävas för att ge kommunerna möjligheter att leva upp till era vackra ord.
Fru talman! Det är många kloka ord som har sagts i replikskiftet här och som jag ställer mig bakom. Jag måste dock kommentera det som Eva Johansson senast tog upp om specialskolor osv. Jag förstår inte riktigt hur det resonemang som Eva Johansson just nu för rimmar med annat. Socialdemokraterna vill ju gärna lägga ned specialskolor. Vidare ifrågasätter Eva Johansson det här med budgeten och hänvisar till att hon inte hunnit leta igenom. Jag kan bespara Eva Johansson lite tid genom att tala om att vi i Centerpartiet i vår vårproposition avsätter 1 miljard extra, just med tanke på att alla skall ha lika rättigheter. Detta är oerhört viktigt. För att återgå till frågan om valmöjligheter och barn med särskilda behov vill jag säga att det inte bara gäller handikappade. Man kan ju ha andra problem som gör att man behöver gå i små grupper t.ex. Jag tycker att man från föräldrarnas sida visar ett stort engagemang om man säger: Jag vill att mitt barn skall gå i den och den friskolan, för där vet jag att man har en pedagogik som passar mitt barn eller att de har någonting annat som gör att det är bra för barnet. Inte minst är det ju ofta färre elever i de fristående skolorna. Det är bra att det i alla fall kommer en översyn av skollagen. Där har vi åsikter, så till den saken återkommer vi.
Fru talman! Det är inte säkert att vi kommer så mycket längre enbart genom att frågor och svar upprepas många gånger. Jag noterade i Birgitta Selléns inledningsanförande att hon sade att regeringen och vi socialdemokrater ville vägra att betala ut ersättning för barn med behov av särskilt stöd. Det är naturligtvis inte på det sättet. I många kommuner bidrar man i enlighet med de val som barn och föräldrar gör men det skrivs inte in en absolut skyldighet för kommunen att göra de på många ställen ibland mycket dyra investeringar som behövs i skolorna allteftersom en elev kanske bestämmer sig för att byta skola.
Fru talman! Problemet är just att det inte skrivs in någon skyldighet. Då tappar man genast valmöjligheterna. Det är därför som vi vill se att det finns valmöjligheter. Som Ulf Nilsson var inne på är det faktiskt så att de allra flesta byggnader som i dag så att säga utnyttjas för allmänheten är handikappanpassade. Ofta är det just handikappanpassningen som är väldigt dyr. Naturligtvis kan det vara nödvändigt att dra in en hörslinga om det är fråga om ett sådant handikapp och naturligtvis kostar det. Men om det gäller andra särskilda behov är det inte fråga om några dyrbara grejer. Materialet är i och för sig dyrt men det kan lätt flyttas mellan olika enheter om det på olika ställen finns elever med liknande handikapp.
Fru talman! Regeln är då faktiskt att valfrihet skall medges, naturligtvis i mån av plats och beroende på allt annat som annars gäller. Inskränkningen i valfriheten uppträder ju bara när det är förenat med mycket stora kostnader. Förmodligen är vi alltså ganska överens.

Fru talman! Redan när vi för inte så länge sedan här i kammaren tog beslutet om förskoleklass ställde Miljöpartiet kravet att de fristående skolornas rätt att få ha förskoleklass skulle tas upp. Det avslogs i riksdagen, och det fanns då inget vilande förslag från regeringen. Vad vi nu får är en komplettering på den punkten. Problemet är emellertid, som många har varit inne på, större än så. Det handlar om de enskilda förskolornas möjligheter att ha förskoleklass. Förskoleklassen har funktionen att vara en bra övergång från förskola till grundskola. När det gäller de fristående grundskolorna är det naturligt att i en kommun som har en fristående skola med en viss inriktning - en Waldorfskola, en Montessoriskola eller vad det nu är fråga om - sker övergången till en förskoleklass med den pedagogiska profil som just den skolan har. Den delen av problemet ser vi en lösning på. Den andra delen gäller en förskola i enskild regi. Den kan ha en viss typ av pedagogik som särdrag, men den kan stå utan en fortsättning på grundskolenivå. Det är egentligen det vanligast förekommande. Man har i stället siktet inställt på den kommunala grundskolan. Också för de förskolorna skulle det vara naturligt att ha en förskoleklass som ser till att övergången från deras förskola till den kommunala grundskolan blir så bra som möjligt. Den delen av problemet är inte löst i och med den här propositionen. Flera talare har varit inne på den andra problemdelen, som inte behandlas i propositionen. Man kan naturligtvis alltid passa på att framföra önskemål, men vi måste hålla oss till det förslag som nu föreligger. När det gäller den delen är Miljöpartiet alltså nöjt med förslaget. Vi tycker att det är ett bra förslag. Vi får en enhetlighet när det gäller de fristående skolornas garantier. Skolverket har hand om godkännandet, bidragsrätten och tillsynen för förskoleklassen precis som för grundskolan. Det är alldeles utmärkt att det är så. Det är också bra med tanke på det framtida kvalitetsarbetet, som många har varit inne på i andra sammanhang. Det pågår ett fortsatt arbete på att få en kvalitetshöjning både i förskola och i grundskola, och som en bas för ett sådant fortsatt arbete är det bra att ha bl.a. den här tillsynsfunktionen och det här sättet att godkänna. Debatten har rört sig lite vidare än så här. Vi har fått konkreta frågor från några. Hur kan Miljöpartiet ställa sig bakom det här osv.? Jag har kanske i och med det här anförandet svarat på det. Jag tycker att det är ett bra förslag. Ulf Nilsson fortsätter den tidigare folkpartiretoriken, som nu börjar bli lite antik, eftersom verkligheten för länge sedan har passerat det läge där man kunde tala om att vi inte har möjligheter till mångfald i skolorna, att de fristående skolorna har det så besvärligt osv. Miljöpartiet och Socialdemokraterna tog under den förra mandatperioden under mycket intim samverkan fram en friskolereform, som mötte ett lika intimt motstånd från bl.a. de borgerliga inklusive Folkpartiet. Vi har i verkligheten nu fått ett uppsving som saknar motstycke i de fristående skolornas historia. Vi har redan under det första året fått en 25 procentig ökning av antalet fristående skolor, och det är redan bevisat att de farhågor som Ulf Nilsson för fram är felaktiga. Av alla de fristående skolor som har lämnat in ansökningar är det bara två som har fått avslag av Skolverket med hänvisning till att ett bifall skulle ha fått stora negativa långsiktiga konsekvenser för kommunens skolväsende. Vi får anledning att återkomma till de andra frågorna efter frågestunden i dag, när vi skall diskutera förskolan, men framför allt, och kanske ännu mera intressant, med tanke på att skolministern har annonserat att det kommer ett förslag om en allmän förskola där hela förskolan skall ses över. Då får vi väl ta upp den här diskussionen igen.

Fru talman! Gunnar Goude pratar varmt om betydelsen av fristående förskoleklasser och ser dem som ett komplement till de andra. Också vi ser möjligheter att samverka med t.ex. Montessoriklasser och på annat sätt. Därför blir det lite ologiskt för mig när jag konstaterar att Miljöpartiet accepterar att det finns möjlighet till ett veto från kommunalråden i kommuner som tycker illa om detta. Hur tycker Gunnar Goude att detta överensstämmer med den grundideologi som Miljöpartiet brukar tillskriva sig?
Fru talman! Detta är inte någon bra beskrivning av förslaget. Det finns inget kommunalt veto. Jag vet inte vad frågan egentligen handlar om. Var någonstans skulle det kommunala vetot ligga? Det finns precis som för de fristående grundskolorna inskrivet att om det är så - och det är Skolverket som bedömer det - att en kommun kan visa att det får långsiktiga negativa effekter för skolverksamheten i kommunen om man startar en fristående skola - och detsamma gäller för förskoleklasser - kan Skolverket säga nej. Det är väldigt långt ifrån ett kommunalt veto. Vad gäller de farhågor som vi har hört från moderaterna för att alla kommuner skulle motarbeta fristående skolor räcker det att titta på verkligheten. Det har inte inträffat, tvärtom. Över hälften av kommunerna ställde sig direkt positiva till ansökan från fristående skolor. Några anförde ekonomiska svårigheter, vilket är naturligt när så många kommuner har sådana svårigheter, men de bedömdes inte av Skolverket ha långsiktiga negativa effekter på skolväsendet som helhet i kommunen, och kommunernas begäran avslogs alltså av Skolverket.
Fru talman! Några av oss har pratat om de problem som det innebär när vi har två styrsystem. I det ena godkänner Skolverket verksamheten när klassen tillhör en redan etablerad fristående skola. I det andra har kommunen detta ansvar. När kommunen har att ta ställning till godkännande, har tillsynsuppdraget och uppgiften att tillskjuta medlen finns det i praktiken ett kommunalt veto. Om kommunalrådet tycker att ett godkännande är olämpligt kan kommunen använda sitt veto. Så är det i verkligheten.
Fru talman! Jag vet inte vilket förslag som Anders Sjölund tänker på. Det är i varje fall inte regeringens förslag. I detta är det Skolverket som har beslutanderätten, inte kommunen. Anders Sjölund talar kanske om förskolor i enskild regi, där kommunen har bestämmanderätten. Den frågan får vi återkomma till när vi har att diskutera ett sådant ärende. Den finns inte med i regeringens förslag.

Fru talman! Jag vill med Gunnar Goude ta upp en fråga som handlar om argumenten i betänkandets majoritetstext som talar mot att Skolverket skall vara med om att ge tillstånd till förskoleklass i andra enskilda skolor än fristående skolor. Gunnar Goude säger i sitt anförande att integrering redan i dag fungerar bra mellan den typen av skolor och vanliga skolor. Jag vill fråga: Står Gunnar Goude bakom det skäl som i betänkandets majoritetstext anges som motargument, nämligen att integrering skulle utgöra ett hinder för att vi från denna kammare skall vara med om att fatta beslut om att Skolverket skall besluta även i de här delarna? Man anger detta som ett problem och som skälet till att våra reservationer inte tillstyrks.
Fru talman! Jag hoppas att jag har förstått frågan rätt. Till största delen talar vi om förskolor i enskild regi. Är det den gruppen? Jag måste faktiskt ställa den frågan.
Fru talman! Nej. I dag diskuterar vi ett betänkande som handlar om förskoleklass som bedrivs i skola, friskola och av enskilda huvudmän. Förskolan är ett begrepp som används om barnomsorg för barn i åldrarna 1-5 år. Vi behandlar ett betänkande som gäller förskoleklass. Jag frågar Gunnar Goude om integreringen mellan förskoleklass och skola är ett problem och om därmed ett beslut rörande Skolverket inte skall kunna fattas från kammaren. Vi diskuterar det betänkandet.
Fru talman! Jag tror att detta hänger samman med vår inställning som jag redogjorde för i början. Fristående skolor i en kommun skall självklart kunna få en förskoleklass i anslutning till verksamheten. På så sätt blir det en naturlig inskolning i verksamheten i skolan. Det problemet löses i propositionen. Sedan finns det ett problem som inte är löst, nämligen möjligheterna för förskolor i enskild regi att effektuera sin pedagogik i en förskoleklass. Det behandlas inte i det här betänkandet. Här handlar det om fristående skolors möjligheter att starta förskoleklass. Vi står bakom det förslaget. Det finns mycket att ta upp i fråga om förskolor. Vi har antagligen gemensamma synpunkter på möjligheterna att starta förskolor i enskild regi och få en naturlig övergång i olika former via förskoleklass till såväl kommunala grundskolor som fristående grundskolor.

Fru talman! Gunnar Goude förde in historiska argument. Den reform angående fristående skolor som Gunnar Goude talar om och som infördes av den socialdemokratiska regeringen och riksdagen, rev upp de regler som den borgerliga regeringen införde om att garantera fristående skolor en viss del av de kommunala resurserna för skolan. Det är inte historia. Folkpartiet anser att vi skall gå tillbaka till ett system som garanterar fristående skolor en viss summa. Alla de undantag vi har sett här, för barn med särskilda behov m.fl., med godkännanderegler osv. visar, enligt min mening, att det är bättre när reformer genomförs med glädje och av människor som tror på reformerna, än att reformerna genomförs motvilligt. Det är så mycket motvillighet i förslaget. Miljöpartiet tillhör i dag de motvilliga.
Fru talman! Motvilligheten får Folkpartiet stå för. Jag kan påminna Ulf Nilsson om att Folkpartiets partiprogram, presenterat när friskolereformen genomfördes, skilde sig på två punkter från förslaget som antogs i kammaren. Den ena punkten var att Folkpartiet krävde att garantin skulle vara minst 75 % av genomsnittet i kommunen. Den andra punkten var ett krav på kommunal tillsyn. Miljöpartiet gick emot detta. I stället blev det en reform där de fristående skolorna garanteras samma ekonomiska villkor som de kommunala. Vi tyckte inte att kommunen i det läget skulle ha hand om tillsynen utan den fick Skolverket. Ni hotade då med att riva upp reformen, men det var tyst under valrörelsen.

Fru talman! Jag hoppas att ni inte driver samma krav när det gäller jämställdhet på löneområdet. 75 % av genomsnittet av mäns lön för kvinnor vid lika arbete låter inte som ett jämlikhetskrav i våra öron. Vi har krävt att det skall råda samma ekonomiska villkor för fristående och kommunala skolor. Detta råder nu - tack vare Miljöpartiet. Men gå gärna till val med kravet på 75-procentsgränser.
Fru talman! Gunnar Goude säger att ett bra förslag har lagts fram. Jag kan inte hålla med om det, eftersom jag tycker att valfriheten är så oerhört viktig. Gunnar Goude talar om att det visst skall kunna finnas fristående förskolor som sedan övergår till andra friskolor. Det kan finnas någon som startar en fristående förskola, t.ex. med Montessoripedagogik, men sedan finns det inte någon friskola med samma pedagogik. Då övergår man till den vanliga kommunala skolan. Skall det då inte finnas möjligheter att på ett rimligt sätt starta denna friskola?
Fru talman! Den frågan kvarstår olöst. Vi kan diskutera den. Frågan är var barnen skall ta vägen. Skall de åka till grannkommunen eller vänta på att en Montessoriskola skall startas? Låt oss inte ta den debatten nu, utan låt oss återkomma till den.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsministern angående Sveriges behandling av flyktingar från Kosovo och konsekvenserna för andra flyktinggrupper. Bakgrunden till frågan är förstås tragedin i Kosovo och flyktingkatastrofen. Sverige har sagt sig kunna ta emot 5 000 flyktingar, och på regeringen har det låtit som om detta är ett tak. Vad gäller visumreglerna har man hållit mycket strikt på dem. Vad gäller vilka som skall komma till vårt land har man inte speciellt prioriterat de anhöriga. Till detta kommer dagens besked om att beslutet om att ta emot uppemot 5 000 flyktingar tillfälligt från Kosovo kraftigt drabbar de s.k. kvotflyktingarna, dvs. människor som skulle behöva komma till vårt land eller något annat land av vår typ mera permanent. Enligt tidningsuppgifter i dag skulle detta ha drabbat för ögonblicket ca 500 kurder från Turkiet och Irak som skulle behöva komma till vårt land. Jag tycker att detta är en mycket upprörande hantering från regeringens sida.
Fru talman! Det är inte sant att det är någon annan flyktinggrupp, som har fått löfte om att komma till Sverige, som drabbas genom detta beslut. En del av de 5 000 flyktingar som vi nu har sagt att vi är beredda att ta emot från Kosovo tas inom ramen för det s.k. kvotflyktingsystemet. Det är inte något speciellt med att kosovoalbaner också kommer till Sverige inom just ramen för kvotflyktingar. Så hade kunnat ske även om vi hade använt en helt vanlig hantering i den här frågan. Anhöriga kan förvisso också komma med bland de 5 000. Det finns med i vårt beslut att det också är möjligt.
Fru talman! Jag skulle bli utomordentligt glad om det vore så, som vice statsministern säger, att det inte är sant. Men låt mig då pröva två följdfrågor. Är det så att det blir färre kvotflyktingar som kommer till vårt land beroende på Kosovokrisen? Ett ja eller ett nej räcker. Är det sant att UNHCR påstår att Sverige ensamt har att följa den politik som vice statsministern nu försvarar?
Fru talman! Det är sant att Sverige är ett av de mycket få länder som över huvud taget tar emot kvotflyktingar. Det råkar vara tio länder i världen, och Sverige är ett av de länderna. Vår kvot är 1 800 flyktingar. 1 800 flyktingar på kvoten är det som gäller för vårt land. En del kommer nu att vara från Kosovo. Det är det enda det här handlar om.

Fru talman! Min fråga är på något sätt en följdfråga till vad Bo Könberg ställde en fråga om. Jag ställer min fråga till vice statsministern. Utgiftstaket är ju synnerligen aktualiserat, och i dag kan man i pressen läsa: Utgiftstaket för biståndet får sprängas. Det konstaterar Birger Schlaug. Är det så? Är Birger Schlaug talesman för en överenskommelse som gjordes i går mellan partierna, eller är han det inte? Är det riktigt att biståndstaket får sprängas?
Fru talman! Uttalandet är naturligtvis Birger Schlaugs eget, och det är den åsikt han har. Vi kan sakligt konstatera att vi under de år som ligger framför oss förhoppningsvis måste börja bygga upp Kosovo, och där det också kan bli fråga om stora fredsinsatser militärt på FN-uppdrag i Kosovo. Vad det här kommer att kosta vet vi inte i dag, och när vi vet det får vi ta den diskussionen, om det ryms inom utgiftstaket eller inte. Vi måste hur som helst göra insatserna.
Fru talman! Det var inget svar på den fråga jag ställde. Att Schlaug säger det han säger begriper vi alla, men jag frågade om det också var regeringens uppfattning. Schlaug har alltså kommit med ett påstående som han är ensam om och som regeringen inte står bakom, om jag nu tolkar vice statsministern rätt. Det här är viktigt för de organisationer som i dag går omkring och undrar om de kan lita på Schlaug eller inte, och därför bör det komma ett klart och entydigt besked från regeringens sida. Sedan är det sällsamt om man inte kan komma överens om vad man skall säga efter en så viktig överläggning, som så många väntar svar från.
Fru talman! Vad vår överläggning handlade om var en utvärdering av vårens budgetarbete, där en mycket liten del av samtalet handlade om biståndsfrågor. Vi har ingen taleregel för vad som skall sägas efteråt, utan Schlaug får ha vilka åsikter han vill om biståndet framöver i den delen. Sakligt är det så - det är det viktigt att vi är överens om, och jag hoppas att hela riksdagen skall vara det - att vi vet att det måste göras stora insatser i Kosovo. Vi måste då sakligt hantera dem och se till att vi har finansiering för det också. Det får vi komma tillbaka till riksdagen med senare. Jag vill inte nu ge mig in i en fråga om utgiftstak, därför att det är inte det frågan handlar om. Frågan handlar om att vi ytterst ser till att vi faktiskt har resurser för en mycket angelägen verksamhet.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister I fjol gjordes det 31 anmälningar om olaga diskriminering på restauranger i Stockholm, och året innan gjordes det 33 stycken. Enligt den rapport som har överlämnats här i Stockholm gäller de flesta anmälningar invandrare, dvs. nya svenskar, som med olika motivering nekats inträde. Det här är inte acceptabelt.
Fru talman! Sedan ganska lång tid har det varit en diskussion om bristande effektivitet när det gäller tillämpningen av bestämmelser om olaga diskriminering. Mot den bakgrunden arbetar regeringen sedan en tid tillbaka med direktiv för en särskild utredning, som skall få i uppdrag att utvärdera hur diskrimineringsbestämmelserna fungerar och komma med förslag till hur man skulle kunna förändra lagstiftningen för att få en större effektivitet när det gäller att motarbeta diskriminering.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Det har blivit ett allt större problem att kriminella ligor först begår brott och sedan hotar brottsoffer och eventuella vittnen. Detta leder till att brottsoffer drar tillbaka sin anmälan och att vittnen har "glömt" allt när de kommer till rätten. Det här ser jag som ett stort hot mot rättssäkerheten och förtroendet för samhället hos medborgarna. Det som är mest alarmerande är att t.o.m. vissa poliser visar motvilja mot att vittna sedan de blivit hotade av dessa ligor. Det man kommer att tänka på är att straffsatsen för den här typen av brott kanske skall höjas. Det kan vara en väg att gå.
Fru talman! På regeringens förslag höjde riksdagen förra året straffsatserna när det gäller övergrepp i rättssak, som det heter när man hotar vittnen. Frågan om hur vi bättre skall kunna stödja människor både som brottsoffer, målsägande och vittnen i rättegångarna har också varit föremål för utredning i den s.k. Dessutom finns ett uppdrag till Domstolsverket att se över och införa särskild ordning i domstolarna när det gäller att skapa bättre förutsättningar för vittnen att känna trygghet när de skall uppträda i rättegång. Det finns bl.a. försök med särskilda vittnesstöd på flera håll i landet. Vi kommer att gå vidare med den typen av åtgärder, och i höst kommer en proposition som grundar sig på de förslag som fanns i Brottsofferutredningen.
Fru talman! Jag tackar Laila Freivalds för detta. Det låter betryggande att regeringen prioriterar denna fråga, som är så avgörande för demokratin och förtroendet för samhället. Jag tror nämligen att vi har två valmöjligheter. Den ena är att ligorna får mer och mer makt. Den andra är att brottsoffer tar lagen i egna händer och eventuellt t.o.m. bildar medborgargarden. Ingenting av detta låter bra i ett civiliserat samhälle. Vi måste ge ett alternativ. Det låter som om regeringen verkligen prioriterar dessa frågor. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. När det gäller den svenska arbetsmarknadslagstiftningen brukar det gå en frontlinje mellan partier från den borgerliga sidan och socialdemokraterna vad beträffar möjligheter till provanställning, flexibilitet, undantag från turordningsregler osv. Därför vill jag fråga Thomas Östros om han anser det rimligt att helt andra principer skall gälla inom universitetsvärlden. I praktiken måste en person ofta ha undervisat i minst fem år innan han eller hon kan bli aktuell för fast anställning. På Lunds universitet, som jag känner till, sätter fakulteterna ofta upp ett antal timmars undervisning som krav för att en person skall kunna bli fast anställd. Det kan ofta motsvara två år. Om en person har undervisat under sin forskningstid går det i praktiken fyra fem år innan fast anställning är möjlig. Jag talar nu inte om vikariat, som är en helt annan sak. Min fråga till utbildningsministern blir om han anser att det finns någon rimlig anledning till att det är så stora skillnader mellan å ena sidan privata företag och kommuner och å andra sidan universiteten med staten som arbetsgivare.
Fru talman! Ulf Nilsson tar naturligtvis upp en intressant fråga, som gäller anställningssituationen på våra universitet och högskolor. Det är där liksom på många andra ställen så att många av de fasta tjänsterna som finns besätts av personer födda någon gång på 1940-talet eller tidigare. Vi har en situation där väldigt många som har disputerat eller på annat sätt meriterat sig för tjänster har svårt att få fasta tjänster. Det bli i grund och botten också en resursfråga för universitet och högskolor. Jag räknar med att vi framöver kommer att kunna stärka våra universitet och högskolor också när det gäller möjligheterna att bedriva god forskning, och därmed de tjänster som finns kopplade därtill. En egenhet i universitetsvärlden är att mycket av verksamheten när det gäller forskning sker i projekt som finansieras under en viss tid - ett forskningsprojekt som ofta har en extern finansiär. Det är en verklighet som är förknippad med forskningsvärlden på många sätt. Det är jag inte beredd att ändra på.
Fru talman! Anställningstryggheten är inte enda orsaken till frågan. Det är också behovet av disputerade lärare på universitetet. Det är naturligtvis inte precis uppmuntrande att gå och vänta i så många år för dem som har alternativa arbetsgivare. Det undrar jag om inte Thomas Östros håller med om. Vill vi göra en satsning på att få disputerade lärare på universiteten är det nog viktigt att vi snart också förbättrar anställningsvillkoren.
Fru talman! Det viktiga och grundläggande är att det finns resurser på våra universitet och högskolor för att utbilda och forska. Vi har i vårpropositionen, som i mycket är en utbildnings och forskningsinriktad proposition, föreslagit resurser under de kommande åren för att bygga ut högskolan med ett antal nya studieplatser. Var och en av platserna åtföljs av pengar. Det sker också en satsning på grundforskning och forskarutbildning. Jag delar Ulf Nilssons åsikt att vi behöver fler forskarutbildade. I och med att vi har så höga ambitioner på utbildningsområdet och bygger ut så pass kraftigt som vi gör på högskolesidan kommer vi att behöva alltfler forskarutbildade för att vi skall kunna ha duktiga och bra lärare på alla våra högskolor över hela landet.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

Fru talman! Den ordning som har gällt tidigare skall naturligtvis också gälla framöver. I den mån man behöver stöd av polisen med sådant arbete skall man också kunna få det. Om uppgifterna om att polisen inte kan hjälpa till i sådana fall stämmer är det naturligtvis ett problem som jag inte har någon lösning på nu, men jag har inga uppgifter om att någon förändring har skett i regelverket för denna typ av insatser.

Fru talman! Det pågår ett övervägande inom polisen när det gäller i vilken utsträckning man skall använda polisen för olika typer av serviceåtgärder i samhället. Det finns en benägenhet att det i slutändan blir polisen som får rycka ut om vissa sektorer i samhället inte klarar av en uppgift. Det är inte säkert att det är ett bra sätt att använda en polisresurs. Vi granskar nu i vilken utsträckning man borde avstå från att använda polis i vissa sammanhang. Samtidigt vill jag understryka att polisen är den yttersta resurs vi har i samhället när det gäller att t.ex. kunna ta till tvångsåtgärder och använda våld mot människor. Jag kan föreställa mig att psykvården är en sektor i samhället som ibland behöver polisens stöd och hjälp. Då skall den också ha det. Jag tror att man samtidigt skall överväga och granska huruvida man missbrukar denna mycket specifika resurs som är polisen. Jag utgår från att det fall som Margareta Andersson syftar på blir granskat, utrett och övervägt av de berörda myndigheterna.
Fru talman! Det är inte alla som lyckas få upp två ministrar på samma fråga. Den ambitionen har inte jag. Jag vänder mig med min fundering till försvarsminister Björn von Sydow. Jag sysslar med försvarsfrågor i försvarsutskottet här i riksdagen, så svaret borde kanske vara givet, men det är det inte. Det gäller försvarsekonomin. Jag tycker att svaret är långt ifrån givet. Om drygt en vecka skall vi få ett svar av ÖB på frågan hur han ser på vad som måste ske inom det svenska försvaret. Om man lyssnar på det parti som regeringen representerar och de stödpartier som har funnits med i uppgörelsen hör man att det pratas om 10 %. När ÖB går ut och nämner detta pratar han om en halvering. Om jag kommer ihåg rätt från skolan är en halvering av 100 % 50 %. Det är denna differens som jag tänkte att ministern, som jag känner som en minister som brukar ge raka svar på frågor, kan ge lite klarhet omkring. Är det 10 % eller 50 %? Hur ser statsrådet på det?
Fru talman! Överbefälhavaren har sagt, jag tror både i försvarsutskottet och offentligen, att den neddragning det handlar om är 10 % av pengarna. Han sade att det med det förslag som han nu arbetar med kan bli så att organisationen dras ned. Han kan ha använt uttrycket "med hälften". Men han har också lagt till att det emellertid innebär att stridskrafternas kvalitet och förmåga mycket väl kan öka. Den typen av uttalanden tror jag att överbefälhavaren har gjort inför försvarsutskottet och medierna. Den 19 maj får vi ÖB:s förslag om exakt hur utväxlingen kommer att bli i fråga om kvalitet och kvantitet när det gäller stridskrafterna och krigsförbanden. En knapp månad senare kommer han att presentera vilka materielsystem som behövs för den här inriktningen, och samtidigt kommer arbetet att accelerera när det gäller konsekvenserna för grundorganisationen i vårt land.
Fru talman! Jag har ett klipp ur en socialdemokratisk tidning. Det här har gått runt i de flesta tidningar. Det står att försvaret halveras. När man läser detta finner man att det pratas om en halvering av förbanden ute i landet och av verksamheten. Jag vet inte hur statsrådet fick detta med att kvaliteten skulle öka att gå ihop med den kraftiga besparing som skall göras. Det här får vi kanske diskutera vidare under det år som är och i början av nästa år. Men det låter inte riktigt som att den ekvationen går ihop. Vi hade hoppats på något annat i vårpropositionen när det gäller försvarssidan än det som blev. Vi hade ju en bred uppgörelse på gång strax före julafton; jag tror t.o.m. att det var dagen före. Den sprack tyvärr av olika anledningar. Det beklagar jag verkligen. Jag fick inget riktigt besked om procentsiffran. Jag hade hoppats att det skulle ligga närmare 30 % än 50 %. Men jag får kanske nöja mig med det här. Jag förstår att ni kanske inte vill ge någon siffra på det.
Fru talman! Utskottet arbetar med detta som gäller inriktningen. Den exakta utformningen är nu på väg genom arbetet i högkvarteret, och jag refererade överbefälhavarens uttalanden. När vi i regeringen och de borgerliga partierna hade våra förhandlingar inriktade vi oss på att se vad den modell som man hade tagit fram inom det strategiska planeringsarbetet inom högkvarteret skulle kunna leda till. Vad behöver vi för stridskrafter? Det diskuterade vi på ett omsorgsfullt sätt samtidigt som vi sade att den exakta utformningen måste ske genom högkvartersarbetet. Detta gör att vi kommer att få ett underlag som ger oss goda möjligheter att ta ställning just till de mått som Rolf Gunnarsson använde när han ställde sin fråga.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona En kortare arbetsdag skapar en god cirkel med mindre sjukfrånvaro och ett bättre socialt liv. Vid ett projekt inom socialtjänsten har övertiden minskat samtidigt som personalen arbetar bättre. Det här är en beskrivning av en försöksverksamhet som har pågått under två år och omfattat fem arbetsplatser och sammanlagt 74 anställda inom barn-, äldre och handikappomsorgen i Stockholm. Utvärderingen är gjord av Birgitta Olsson på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Det visade sig också att fler deltidsanställda fick heltidsarbete, och åtta nya arbeten skapades. Det är en tioprocentig ökning. Jag tror också att det är så här. Jag undrar om statsrådet delar uppfattningen att det blir ett positivt samhällsekonomiskt resultat av en kortare arbetstid.
Fru talman! Jag är mycket intresserad av arbetstiden, organisationen av arbetstiden och inflytandet för de anställda. Jag följer med spänt intresse många av de försök som görs i dag, inte minst inom äldreomsorgen, för att man just skall få bättre effektivitet och bättre inflytande för de anställda. Däremot är jag inte beredd att allmänt säga att kortare arbetstid medför dessa effekter. Vi har en gemensam arbetsgrupp som Inger Segelström leder som bl.a. just skall utvärdera alla försök som görs. Man skall titta på vad det har gett för utslag när det gäller avtalsrörelsen att många grupper har prioriterat kortare arbetstid. Mer generellt än så vill jag inte uttrycka mig i dag.
Fru talman! Samma undersökning visar att kvinnor har ägnat fritiden åt släkt och vänner. Männen har börjat motionera mer, men de har också deltagit mer i hemarbetet. Jag menar att det här med sex timmars arbetsdag skulle kunna vara en del i kampen för ökad jämställdhet. Jag undrar om statsrådet håller med om det.
Fru talman! Det är intressant; männen kanske motionerar genom att dammsuga och torka av golven oftare. Det kan ju få också de effekterna. Jag är medveten om arbetstidens betydelse för jämställdheten. Men jag skulle också önska att män och kvinnor, även i familjer där båda jobbar heltid, skulle dela lika på ansvaret i hemmet.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Den knyter an lite till tidigare frågeställning. Vi har en situation med en miljon flyktingar från Kosovo, varav 200 000 är barn. Mot bakgrund av det har många uttryckt en stark kritik mot regeringens snålhet. Man tar bara emot 5 000 av den miljon flyktingar som finns. Många tycker att det rimmar illa med det starka engagemang som finns inte minst bland våra skolungdomar i Sverige. Regeringen har försvarat den här hållningen med att UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, har sagt att behovet bara gäller 5 000. Och det är UNHCR som har varit ledstjärna snarare än en självständig bedömning. I dag har vi hört att UNHCR kritiserar Sverige för att man inte tar emot hela kvoten av kvotflyktingar utan nu kommer att ta emot en del av Kosovoflyktingarna som kvotflyktingar. Det visar att det snarare är snålheten som är ledstjärna än UNHCR, om jag tolkade statsrådets svar alldeles nyss korrekt.
Fru talman! Sverige är den fjärde största givaren till FN:s flyktingkommissariat, UNHCR. Det visar något var vi befinner oss på den här skalan. Tala därför inte om snålhet i det sammanhanget! Sverige tar också emot en relativt stor andel av både Kosovoflyktingar som de som är på plats bedömer att det är lämpligt att flytta och flyktingar som själva vill det. Merparten av Kosovoflyktingarna vill faktiskt vara kvar nära Kosovo så att de snart kan återvända. Vi skall inte i det internationella samfundet medverka i en politik som underlättar Milosevic etniska rensning. Det är det som hela den här politiken går ut på. Det är också därför som vi i Sverige har agerat som vi har gjort. UNHCR har inte riktat någon kritik mot Sverige. Jag vet inte vad enskilda handläggare kan ha sagt, men det finns ingen sådan kritik mot Sverige.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. En man som mördar sina barns mor kan ändå efteråt begära att få vårdnaden om sina barn. Jag undrar om det finns regler som hjälper sociala myndigheter att hitta rätt. Är vår lagstiftning tillräcklig för att skydda barnen, de som har hand om barnen och anhöriga?
Fru talman! Ja, vår lagstiftning är utformad på det viset att domstolen, när domstol har att ta ställning till vem som skall ha vårdnaden om barn, skall utgå från vad som är bäst för barnet. Då skall givetvis alla omständigheter beaktas i det enskilda fallet. Och det ena fallet är aldrig likt det andra. Jag tror att vi kan lita på att våra domstolar tar den här uppgiften på verkligt allvar. I bedömningen av vårdnadstvister utgår man från det som är bäst för barnet och dömer därefter.
Fru talman! Det tror jag också, men det är ju ett dilemma att det här kan bli en ganska långvarig process. Under tiden är barnen, familjen och barnens anhöriga osäkra, ovissa och undrande över det här. Kan man i domstolen, när dom utmäts för mordet, göra något ställningstagande, eller måste det fortsätta på det här sättet? Det är en fråga som många ställer sig i dag.
Fru talman! Det finns ingen anledning till att en vårdnadstvist av det här slaget skall behöva ta extra lång tid. Domstolen kan ta ställning i frågan så snart den är utredd av de myndigheter som ofta är inblandade i den här typen av ärenden. Det här behöver inte på något vis vara långdraget.
Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga till statsrådet Det sades vid regeringsförklaringen i höstas att det skulle vara mycket enkelt att vara företagare därför att man skulle göra enklare regler. En företagare i ett familjeföretag visade mig en papperslunta med regler som gäller från den 1 januari 1999. Där står det så här: Publika aktiebolag och privata aktiebolag med två eller flera styrelseledamöter är skyldiga att upprätta en skriftlig arbetsordning. Därefter följer fyra blad, rad upp och rad ned, med vad den här företagaren skall göra. Han är vd i sitt företag, hans fru är styrelseledamot och ansvarig för ekonomin. Sonen sköter det löpande arbetet. För att han skall leva upp till de här bestämmelserna måste han i praktiken fråga frun hur ekonomin ser ut, sedan rapportera till henne hur företaget skall drivas osv. Det verkar inte som om reglerna har blivit enklare. Jag undrar om statsrådet är redo att ta itu med den problematiken.
Fru talman! Jag är mycket medveten om den situation som frågeställaren beskriver. Det är mycket lätt att krångla till regler. Det är betydligt svårare att förenkla dem. Vi har påbörjat ett arbete, som på inga vis är färdigt ännu, med att göra det enklare att starta företag och enklare att driva företag. Vi jobbar mycket intensivt tillsammans med myndigheterna för att också hjälpa dem - för att uttrycka mig milt - att på ett annat sätt serva och underlätta för företagen. Jag har själv haft företag några år och möttes också av blanketter som jag inte förstod. Jag tycker att jag är normalbegåvad i alla fall, men jag hade många gånger problem att förstå vad som förväntades av mig. Vi har nu lämnat ett antal uppdrag till våra myndigheter. Vi kommer att ta fram enklare regler. Vi har också inrättat en särskild stab i Näringsdepartementet som skall granska alla kommande regler, skatter och lagar så att de är tillämpliga också för den lille företagaren. Vi tänker inte ge oss i detta arbete.
Fru talman! Det känns betryggande att det är någonting på gång. Men vad skall jag säga till de företagare som har drabbats av den nya ordningen? Det kanske går ett år och sedan kommer nya regler igen. Skall de praktisera civil olydnad?
Fru talman! Man kanske skall vara lite försiktig med att i riksdagens kammare uppmana till civil olydnad. Men jag kanske kunde få titta på de exempel som du har tagit upp här. Längre än så kan jag inte gå i dag. Det tror jag också frågeställaren inser. Vi skall förenkla.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Murad Artin lämnade för ett tag sedan in en skriftlig fråga angående valkampanjen i Turkiet och förföljelsen av Hadep, det kurdiska partiet. Svaret var ganska allmänt hållet, som jag tolkade det. Nu har vi fått rapporter om vad som hänt på valdagen. Vi kan konstatera att man i flera kurdiska områden bröt mot tanken om valhemligheten. Man tvingade folk att rösta öppet med hot om misshandel, med hot om brännande av hem och med genomförande av misshandel om det visade sig att människor trots den öppna omröstningen tänkte rösta på I staden Erzurum visade det sig att man efter en öppen omröstning rev de valsedlar som folk hade lämnat in med Hadeps partibeteckning på och ersatte dem med blankröster. Jag undrar om utrikesminister Anna Lindh nu är beredd att officiellt protestera mot den brist på demokrati som den turkiska regeringen har visat.
Fru talman! Jag har också flera gånger tidigare sagt att när det gäller mänskliga rättigheter och kurdernas situation i Turkiet är det fullständigt oacceptabelt att agera som den turkiska regeringen gör. Vi vet att kurdernas rättigheter inte respekteras. Vi vet att man inte respekterar mänskliga rättigheter på ett sådant sätt som Sverige kräver. Senast tog jag, och därmed även den svenska regeringen, upp kurdernas situation i Turkiet som huvudfråga, vid sidan av Kosovofrågan, vid Kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève.
Fru talman! Utrikesminister Anna Lindh! Jag kan konstatera att det som har hänt i Turkiet i rimlighetens namn borde leda till en officiell protest från den svenska regeringens sida. Jag accepterar gärna att man avvaktar ambassadens utredning innan man gör det, men Sverige borde officiellt protestera mot att man konsekvent hindrar t.o.m. de legala partierna att fungera i Turkiet.
Fru talman! Vi har alltså vid upprepade tillfällen protesterat mot bl.a. att man har förbjudit kurdiska partier i Turkiet. Vi har också pekat på att flera av de partier som har förbjudits inte heller har någon anknytning till PKK. Det går alltså inte att använda terroristargument för att de partierna är förbjudna. Detta har framförts av den svenska regeringen vid flera tillfällen. Ett tillfälle då det uppmärksammades mycket internationellt var bl.a. när vi agerade vid kommissionen i Genève för några veckor sedan.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Thomas Vi har tidigare i dag i kammaren diskuterat frågor som har bäring på mänskliga rättigheter. Det understryker hur viktigt vi i Sverige tycker att det är för att kunna hantera frågor inom landet, men också för att ha kunskap när vi gör insatser utanför landets gränser och för att vi skall kunna tolka vad som händer i vår omvärld. Därför är det viktigt att vi har en hög utbildningsnivå och har god kunskap i de här frågorna. Jag vet att det har funnits en utredning som har undersökt frågorna om mänskliga rättigheter. Jag vet också att den utredningen kom fram till vissa förslag som sedan har remissbehandlats. Men jag vet inte hur man från Thomas Östros sida har tänkt sig att hantera de här frågorna, vad man har kommit fram till och när det kommer ett beslut. Jag skulle gärna vilja få ett svar av statsrådet på de frågorna.
Fru talman! Studier kring mänskliga rättigheter i den högre utbildningen ser jag som en mycket viktig fråga. Vi har också en del intressanta exempel i högskolevärlden, där man på ett nytt sätt har angripit frågorna. Teologiska högskolan i Stockholm är ett exempel. Man bedriver en 40-poängskurs i ämnet Mänskliga rättigheter som har rönt stor uppskattning och som har ett ganska högt sökandetryck. Det handlar om studenter som vill komplettera sin vanliga grundläggande utbildning, där 20 eller 40 poäng i mänskliga rättigheter passar väl in. Det handlar också om yrkesverksamma som vill ha detta i sin vidareutbildning. Teologiska högskolan har begärt att få ökade medel för att utvidga denna utbildning. Vi kommer att se mycket positivt på den begäran, därför att jag ser att här finns en lucka som behöver fyllas i högskolevärlden. Och det är en utbildning som kan föra mycket positivt med sig.
Fru talman! Det är som Thomas Östros säger. Det finns ett mycket starkt intresse för de här kurserna inom alltfler yrkesgrupper. Jag tror att det är så många som fem sökande på varje plats. Det är ju mycket imponerande i den här typen av frågor, tycker jag. Och det bådar gott för framtiden när vi skall jobba aktivt med de här frågorna. Man föreslog också i utredningen att man skulle ha nätverksbyggande. Vissa platser skulle kunna fungera som några slags centrum i uppbyggnaden av kunskap kring de här frågorna. Är det någonting som har föranlett ett ställningstagande från statsrådets sida fram till i dag? Jag skulle vilja höra något mer om hur man har tänkt.